Herr talman! Så här i början av ett nytt år är ju summeringar av det gångna året vanliga i tidningsspalterna. Betygen skiftar förstås, beroende på tidningarnas politiska färg, över hela skalan från ett bra år eller ett tämligen hyggligt år och till ett dåligt år. Omdömena skiftar naturligtvis också alltefter vem det är som gör bedömningen. Kapitalisten torde ha anledning att vara tämligen nöjd med 1973 års bokslut. Den uppskattning av vinstutvecklingen under året som Skandinaviska Enskilda banken har gjort visar en total ökning med hela 60 procent. Industriarbetaren har mindre anledning att rosa det gångna året. Hans timförtjänst steg visserligen med 8 procent, inräknat skiftoch övertidstillägg samt löneglidning. Men samtidigt blev det 8,4 procent dyrare att äta, klä sig och bo. Och i den siffran finns ändå inte med den våldsamma ökningen av bränsletillägget på hyrorna, eftersom denna höjning inträffade efter det att konsumentprisindex hade räknats ut. Den arbetslöse ser naturligtvis inte heller tillbaka på 1973 med någon större glädje. Visserligen minskade arbetslösheten enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning för december till 87 000 personer mot 100000 året innan. Men samtidigt har antalet latent arbetslösa, som de kallas — dvs. sådana som inte ansett det lönt att fråga efter arbete på sin hemort — ökat från 82 000 till 84 000, och de som går på deltid men vill ha heltid har ökat från 77 000 till 87 000. I stort sett är läget alltså oförändrat. Detsamma kan man säga om bruttoarbetslösheten, då även alla de som är på beredskapsarbete, skyddat arbete, arkivarbete och omskolning är inräknade. Dessa uppgick enligt arbetsmarknadsstyrelsens uppgifter till sammanlagt 105 000 i december bägge åren. Efter att ha åberopat de här uppgifterna vill jag inom parentes erinra om den kritik som från min partigrupps sida ofta har riktats mot de mätmetoder som använts. Kvinnorna, de äldre och tjänstemännen, som länge har hört till de mest arbetslöshetsdrabbade grupperna, kunde inte notera någon förändring till det bättre under 1973. Kvinnorna och låglönegrupperna kan på minussidan dessutom föra upp konstaterandet att det gått dåligt med löneutjämningen under året. I treårsavtalet ingick inget särskilt låglönetillägg detta år. Därför har de lågavlönade släpat efter. Kvinnorna utgör den dominerande delen inom denna grupp. Men lönerna för kvinnor i Nr 14 andra jobb har också släpat efter på grund av att den löneökning som Onsdagen den förekommit varit procentuellt lika för män och kvinnor. SCB kommer 30 januari 1974 fram till att skillnaden mellan manliga och kvinnliga löner i november 1973 var 282 öre mot 260 öre 1972. Så besannas i siffror den bild av utvecklingen inom samhällslivet för kvinnornas del som vi ofta visat fram. Arbetskraftsundersökningarna anger en ökning av antalet sysselsatta kvinnor. Men den nettoökningen återfinns i den kategori kvinnor som arbetar mindre än 35 timmar per vecka. Uppdelningen av arbetsmarknaden, skillnaderna i fråga om uppgifter och löner, fortsätter och med det har låglöneproblemet i praktiken förstärkts för kvinnornas del. Den bristande tillväxten i den totala sysselsättningen har också medfört att kvinnorna inte har uppnått den utjämning som borde kunna bli resultatet av den förbättrade utbildningen. Antalet kvinnor bland de unga arbetslösa i landet är lika stort som antalet män och har ökat betydligt sedan 1965, detta trots kvinnornas lägre andel av de yrkesverksamma. UNESCO har sammanställt en undersökning om den högre utbildningen. Den visar att Sverige, som ändå har en kvinnlig andel på drygt 40 procent av studenterna vid universitet och högskolor, inte alls hör till de ledande nationerna i fråga om att få kvinnor att välja vad som av tradition betecknas som manliga yrken. Tvärtom står Sverige för en bottennotering när det gäller andelen kvinnliga studenter inom teknik och naturvetenskap. Som ytterligare en illustration till hur illa vi ligger till på detta område kan nämnas att Schweiz — ett land där kvinnorna inte ens har rätt att säga sin mening i val och där andelen kvinnor som går till högre studier är mycket låg — har mer än dubbelt så hög andel kvinnor på de tekniska och naturvetenskapliga linjerna. Detta är frågor som det är nödvändigt att ingående diskutera och få fram snara lösningar på. Det är nödvändigt för att effektivare än vad som nu sker bryta ned traditioner och könsrollsmönster på arbetsmarknaden. I det sammanhanget finns det anledning notera vad en socialistisk planekonomi uppenbarligen har för fördelar också i detta avseende. Enligt den tidigare nämnda UNESCO-undersökningen utgörs 35 procent av de studerande inom teknik och naturvetenskap i Sovjetunionen av kvinnor. Motsvarande siffror för övriga socialistiska länder i Europa är 26 procent. Det skall jämföras med Sveriges 7 procent. Detta är alltså påtagliga steg på vägen mot kvinnornas ekonomiska frigörelse i de socialistiska länderna. Tyvärr motvägs de till en del av vissa negativa drag i den officiella kvinnosynen, som i alltför hög grad präglas av en traditionell uppfattning om bl.a. kvinnans modersroll. Utslag av detta är t.ex. att man i en del av dessa länder på senare tid har återgått till en lagstiftning i abortfrågan, som frånkänner kvinnorna deras rätt att själva avgöra när de vill föda barn. Från denna utvikning går jag sedan tillbaka till de svenska förhållandena. Könsrollstänkandet i yrkesval och i fråga om mäns och kvinnors uppgifter är djupt rotat. Intervjuer bland ungdomar visar att fördomarna fortfarande består om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Pojkarnas kvinnoideal sägs vara en sexig, snygg och välklädd 91 skapelse. Drömpojken tecknas av flickorna med termer som präktig, skötsam och snäll. Visst kan sådana här undersökningar utmynna i generaliseringar, och visst finns det hos de unga också glädjande tendenser till att vilja bryta de traditionerna. Men nog ger svar av den redovisade typen anledning till reflexionen att det verkligen måste mer till nu än allmänt prat. Åtgärder mot könsrollstänkandet måste sättas in tidigt, givetvis redan i hemmen, men också skolan och då redan förskolan måste spela en central roll i kampen för jämställdhet mellan könen. Verksamhet av det slag som häromkvällen redovisades i TV från en dalaskola är bra, men sådan verksamhet måste dels sättas in betydligt tidigare, dels bedrivas i mycket större omfattning än nu. Det är nog gott och väl att det finns utsatt i de gällande läroplanerna att det är skolans uppgift att utjämna könsskillnader, men detta måste också omsättas i praktiken. Viktigast för de kvinnor som redan är vuxna och för dem som snart skall ut i arbetslivet är dock en reformering av detta arbetsliv. Det borde vara möjligt att igångsätta en sådan reformering inom den del av näringslivet som drivs av statliga företag. Dessa bör gå i spetsen för att undanröja kvardröjande diskriminering när det gäller arbetets organisering, rekryteringen till olika befattningar och likaså lönesättningen. Herr talman! Det avtal som i dagarna har träffats mellan LO och SAF kommer av allt att döma att ge LO-medlemmarna en löneökning på 55 öre i timmen. För några år sedan kunde en sådan ökning ha täckt prisstegringen, som då normalt höll sig kring 3 procent, och ändå ha givit något över. Numera anses 6—7 procents ökning av priserna vara normalt. Och i år beräknas priserna stiga med ända upp till 10—12 procent. Då räcker sannerligen inte de här 55 örena så värst långt. Vid nästa års summering av det gångna året kommer löntagarna att kunna notera en kraftig reallönesänkning. Det rimliga kravet på en arbetstidsförkortning för skiftarbetare och för arbetare under jord har också utsatts för en kraftig prutning. Förutom att man gått ifrån det krav på 35 timmars arbetsvecka som ställdes i samband med kravet på ett tvåårsavtal och i stället accepterat 36 timmars arbetsvecka i kontinuerlig drift och under jord och 38 timmars arbetsvecka för treskiftsarbete utan helgarbete, har man också givit arbetsköparna en frist till 1977 med att genomföra denna arbetstidsförkortning. Låglönegrupperna, som det även i årets avtalsrörelse talats en hel del om, får inte ens de otillräckliga förbättringar som fanns med i LO:s utgångsbud. Det finns anledning att här upprepa den fråga som herr Hermansson i den allmänpolitiska debatten i höstas ställde till statsministern: Vad har det blivit av det fortsatta arbetet inom den arbetsgrupp för låginkomstfrågor som tillsattes sedan låginkomstutredningen hade skrotats ned? Finns det någon anledning att vänta några initiativ och förslag från denna grupp med utgångspunkt i den situation som nu råder — något mer alltså än den stencilerade rapport som gavs hösten 1972? Det finns en tendens att tysta ned vad som kallas låglöneproblemen i den politiska debatten. De stora inkomstskillnaderna och de ekonomiska bekymmer som många upplever, har delvis kommit bort i allt det här diskuterandet. Regeringspartiet, som för ett par år sedan reste den i och för sig ologiska och felställda parollen ”ökad jämlikhet”, talar nu tystare om jämlikheten. Och det beror inte på att den är uppnådd — vare sig jämlikheten eller någon ökad variant. Det kan inte ske så länge det ekonomiska fåtalsväldet finns kvar. Fortfarande inte bara kvarstår utan vidgas klyftorna. Antalet arbetslösa familjeförsörjare tenderar att växa. Inte höjs deras inkomster av det. Antalet människor som hänvisas till arbetsmarknadspolitiska åtgärder växer. Men inte blir man högavlönad som arkivarbetare, och inte blir det stora slantar över om man måste leva på omskolningsbidrag. De lågavlönade finns kvar, och inte blir deras villkor bättre av de ständigt stigande priserna. Inte blir pensionärernas, barnfamiljernas, de arbetslösas och alla lågavlönades matsedel rikligare och bättre sammansatt därför att det också läggs moms på livsmedlen. Momsen verkar också så att den ger prisstegringarna ökad fart. Prisstegringstakten växer. Under 1960-talet ökade priserna med i genomsnitt 4 procent per år. 1971 steg priserna med 7,5 procent, varav 3 procent berodde på höjningar av den indirekta skatten. 1972 steg priserna med 5,5 procent utan någon höjning av den indirekta skatten. 1973 steg priserna med omkring 8 procent, och i år väntar man som sagt att priserna skall öka med över 10 procent. Denna utveckling måste hejdas. Det måste sättas stopp för prisstegringarna. Prisstegringarna drabbar främst folk med små inkomster. De är därför också de som skulle tjäna mest på att det infördes prisstopp på alla dagligvaror. Det är de som skulle tjäna mest på att momsen tas bort på maten. Det är de med små inkomster som skulle tjäna mest på sådana åtgärder, därför att de tvingas lägga en större del än de högavlönade på mat och på andra dagligvaror. En tvåbarnsfamilj där båda de vuxna jobbar och årsinkomsten är 30 000 kronor skulle genom ett slopande av moms på maten tjäna ca 1300 kronor. En lika stor 100 000-kronorsfamilj kan förutsättas äta dyrare mat och skulle enligt beräkningar tjäna ca 2000 kronor på ett slopande av matmomsen. I procent skulle 30 000-kronorsfamiljen tjäna 4,1 procent medan 100 000-kronorsfamiljen skulle tjäna 3,2 procent. Den största betydelsen har alltså ett slopande av mervärdeskatten för de lägre inkomsttagarna. Det förhållandet att ett momsborttagande i kronor räknat trots allt skulle ge mer i de högre inkomstlägena kan motverkas genom en skärpning av beskattningen för de välbärgade grupperna. En sådan skärpning är över huvud taget nödvändig för att ett slopande av momsen på mat skall få den effekt på inkomstfördelningen som vänsterpartiet kommunisterna kämpar för. Slopandet av momsen på mat måste betalas. Får det betalas av de lågavlönade, av folk i vanliga inkomstlägen, skulle reformens utjämnande effekter gå förlorade. Därför hänger vårt krav om att ta bort momsen på livsmedel samman med kravet på att kapitalägarna och de stora förmögenhetsägarna måste beskattas hårdare. Därför har vi ställt parollen: Bort med moms på mat, beskatta kapitalet. Vad beror då prisstegringarna på? Det är en nödvändig fråga. Ofta får man uppfattningen att många ser prisstegringarna som oundvikliga, som ödesbestämda fenomen. Vi förleds kanske många gånger av vårt språk, av vårt sätt att uttrycka saker. Vi talar om prisstegringar och om att priserna ökar, och det skall vi fortsätta med, för det är enkelt och rakt. Men vi får inte glömma att priser aldrig lever ett eget liv. Priserna sätter sig inte själva. De varken ökar eller minskar — minskar gör de för resten sällan — av sig själva. Det är alltid någon som sätter ett pris, bestämmer priset, och det är alltid någon som bestämmer när priserna skall ökas. Vilka priser som sätts beror på marknadssituationen, men har man tillräckligt med makt, sätter man det pris som ger den bästa vinsten utan att äventyra säljbarheten. Jätteföretag dominerar många branscher — och de bestämmer sig för att höja priserna. Se bara på oljebolagen! Det är, som herr Hermansson tidigare här i dag har visat, främst deras manövrer som har skapat oljekrisen: kampen om makten över oljan. Det är främst deras manövrer som har åstadkommit bristsituationen — och nu utnyttjar de denna till starka prisstegringar. Visst har de oljeexporterande länderna höjt råvarupriset — men inte blir det väl besvärligare att frakta olja på fartyg därför att oljan kostar mera? Inte blir det väl svårare och dyrare att raffinera råoljan därför att råoljans pris har stigit? Inte ökar väl besväret att ge konsumenterna raffinerade oljeprodukter därför att råoljepriset stigit? Det är bara råoljans pris som satts högre, men därför behöver ju inte raffineringsprocesserna, fartygsleveranserna osv. bli dyrare än vad möjligen just deras förbrukning av den dyrare råoljan som drivmedel skulle betinga. De stora oljebolagen har gjort sig rekordvinster på att höja priserna och genom att spela på bristsituationen. I andra länder, t.ex. i deras hemland USA, utsätts de för parlamentariska granskningar. Så borde också bli fallet här i Sverige. De stora oljebolagens handlande måste undersökas. Men inte bara det. Deras tillgångar i Sverige måste nationaliseras. Den privata oljehanteringen måste förstatligas. Det är ett gammalt krav, som nu borde förverkligas. Den senaste tidens utveckling understryker ytterligare riktigheten i det kravet. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltid slagits för en bostadspolitik som skulle leda till lägre hyror. Vi har till årets riksdag krävt att hyresstopp skall vara den första åtgärden för en bostadspolitik som driver ned hyrorna. Det kravet får också särskild aktualitet och styrka mot bakgrund av de annonserade prishöjningarna på bl.a. eldningsolja. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att regeringen måste låta den allmänna prisregleringslagen gälla för oljeprodukterna och på allt sätt försöka hindra dessa stora prisstegringar. Framför allt måste hyresgästerna hållas skadeslösa för oljebolagens manipulationer. Oljebolagen skall inte heller tillåtas att slå mynt av framtida sådana manipulationer. De bör förstatligas!

Herr talman! Vi har genomlevt en tid då utveckling nästan varit ett fult ord, en tid då många tycks ha drömt om återgång till något förgånget och då ännu flera förefaller att ha önskat en paus i samhällsutvecklingen. Politiskt har utvecklingstankarna attackerats från båda flyglarna. Jag hoppas att det inte kan tolkas som bortförklaring av förlorare när jag förmodar att ett återsken av detta bidrog till att ge de konservativa partierna tillfälliga framgångar i höstens val. Tillfälliga, vågar jag hoppas, därför att progressivare tankar började ta över redan vid valet. Något år och några månader dessförinnan fanns det anledning att se mörkare på den politiska framtiden. Jag vågar tro på en resursskapande utveckling och på att den enligt socialdemokratisk idé och tradition skall kunna styras så, att fördelningen av dess frukter blir så rättvis som möjligt mellan människor och mellan regioner i det land, vars utveckling vi närmast kan påverka. Andra har talat om det samband som finns mellan industripolitik, sysselsättning och en växande gemensam verksamhet till gagn för de många medborgarna, som med ett tråkigt ord kallas för den offentliga sektorn. Jag lade märke till att herr Bohman yttrade sig på ett något vanvördigt sätt om en utveckling som skulle innebära att flera människor blev sysselsatta i offentlig regi. De skulle tas från det produktiva arbetet i industrin — så uppfattade jag moderatledaren. Är det inte att ta för lätt på ett väsentligt problem, även om herr Bohman inte i riksdagsdebatten sänkte sig till TV-nivån och beskrev innebörden av den offentliga sektorns utbyggnad på så sätt att allt fler människor skulle tvätta skjortor åt varandra? På den socialdemokratiska partistyrelsens sammanträde i Luleå redovisades en rapport från vårt partis och LO:s näringspolitiska kommitté, ledd av näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg. Den ger en helt annan skildring av verkligheten. Man väntar sig under 1970-talet en nedgång av antalet sysselsatta inom varuproduktionen från 1,8 till 1,5 miljoner, dvs. en minskning med drygt 300 000. Inom industrin sker en minskning från 1 miljon till 900 000. Det är att märka att produktionen trots detta väntas öka genom rationellare metoder, där maskiner skall ta över många tunga och tråkiga arbeten. Inom den tjänsteproducerande sektorn räknar man med en uppgång från drygt 2 miljoner till drygt 2,5 miljoner anställda, dvs. en ökning med 500 000. Dessa siffror visar att om tjänstesektorn inte tillåts växa får vi en betydande arbetslöshet. Dessa förhållanden har på senare tid uppmärksammats av folkpartiledaren Gunnar Helén på ett som jag tycker konstruktivt sätt. Han har förstått att en växande offentlig sektor inte behöver innebära flera byrådirektörer och större byråkrati utan ger en chans att göra samhället mänskligare exempelvis inom vårdområdet. Statsministern var tidigare under dagens debatt, liksom många gånger förut, inne på den saken. Jag som kommer från en typisk industristad och har många år på verkstadsgolvet bakom mig underskattar sannerligen inte värdet av det arbete som utförs inom industrin. En snabbare tillväxt av industrins produktionsoch exportvärde utgör en grundläggande förutsättning för en snabb utbyggnad av den offentliga tjänsteproduktionen. Socialdemokratin är anhängare av en industripolitik som höjer effektiviteten och skapar en bättre branschstruktur. Min slutsats av den socialdemokratiska och fackliga näringspolitiska kommitténs rapport är att den ger klara anvisningar om att skall sysselsättningen klaras måste samhället ta större ansvar för utvecklingen och de fria arbetsmarknadskrafternas inflytande beskäras. Kursen måste läggas i enlighet med socialdemokratins och inte borgerlighetens idéer. För en stund sedan berörde fru tredje vice talmannen Nettelbrandt den enskilda människans värdighet i det allmänna medvetandet och inför samhällsinstitutionerna. Hennes synpunkter kan inte motsägas, men jag ifrågasätter om det är inför samhället och samhällets organ som människan särskilt har känt sin litenhet. Det finns också en sektor som heter arbetslivet, och det är angeläget att den inte glöms bort i detta sammanhang. I den socialdemokratiska politiken har den sannerligen inte glömts bort. Inte minst på senare tid har dessa problem där uppmärksammats. Man kan nämna lagen om anställningstrygghet, arbetarskyddslagstiftningen, § 32-problematiken, frågorna om en bättre arbetsmiljö och en rimligare arbetstid. Allt detta är frågor som syftar till att ge den anställde en friare ställning och inte minst större frihet och integritet i förhållande till arbetsgivaren. I mitt anförande skall jag fortsättningsvis ta upp en samhällsfunktion inom den offentliga sektorn som har stor betydelse för utvecklingen, nämligen kommunikationerna. Ett väl fungerande trafiksystem är inte bara en servicefråga utan också en förutsättning för rimlig och harmonisk samhällsutveckling. Förbättringar i kommunikationssystemet kan följaktligen verksamt bidra till en i högsta grad önskvärd utvecklingsstimulans. I exempel skall jag hålla mig på verklighetens fasta mark och inte ge mig hän åt orealistiska önskningar. Jag skall närmast ta fram en problemlösning som finns men som jag har en känsla av än så länge inte vunnit tillräckligt beaktande. Mälardalen är det mest trafikintensiva och svårplanerade område som finns i landet. Den innehåller orter med överhettningssymtom men också orter med stagnationsproblem, ja t.o.m. rena utflyttningsorter. Detta fenomen kan synas egendomligt i ett näringsgeografiskt enhetligt område. Ett generellt svar på frågan om varför det är så brukar vara att näringslivet utvecklas på ett sätt som visserligen kan förutses men som inte kan pareras tillräckligt kraftfullt på grund av att de instrument som samhället förfogar över inte är erforderligt starka och kanske inte brukas med tillräckligt förutseende. En statlig utredning, metallmanufakturutredningen, har i sina undersökningar av nuläget och utvecklingstendenser inom järnmanufakturbranschen funnit att betydande insatser måste till för att inom och utom denna bransch skapa ersättning för väntad minskning av arbetstillfällen inom Eskilstunaregionen. Ett samlat grepp för utvecklingsstimulans till Eskilstunaområdet omfattande bl.a. statlig utlokalisering, och förbättring av kommunikationerna har förordats. Nämnda utredning har remissbehandlats, och föreslagna åtgärder är nu föremål för överväganden inom industridepartementet. Jag vill här bara understryka angelägenheten av att de kommer till utförande. Liksom stagnation är på andra sidan trängsel och kapacitetsöverskott någonting orationellt, särskilt om detta överskott även i sig är obalanserat. Naturligtvis bekämpar inte minst kommunerna alla former av hinder för en dräglig tillvaro i bygden, oavsett om denna är storstad eller glesbygd eller något däremellan. I regel begränsas dock kommunernas Nr 14 utvecklingsmöjligheter av diverse restriktioner, inte minst ekonomiska, Onsdagen den och därför stannar det hela ofta vid en ren anpassningsplanering. De 30 januari 1974 administrativa gränserna i Mälardalen bäddar inte heller för samman — — — — hållen övergripande regionalpolitisk styrning. För närvarande är det bara Allmänpolitisk riksdag och regering som kan lägga makt bakom orden om en förändring debatt till det bättre. Olägenheterna av långa, tidskrävande resor till arbetet och bristen på otillräckligt differentierad service uppmärksammas alltmer. Stockholmsområdets problem är så svåra, att en fortsatt planering efter konventionellt mönster blir orimlig. Reaktionen hos människorna visar sig tydligt nu, när lägenhetsöverskotten växer i ytterområdena. Framtidsplanerna för bebyggelse och kommunikationsteknik måste uppmärksammas på ett helt annat sätt än som sker för närvarande. Vilka alternativ kan då finnas? Varför tar t.ex. sörmländska motionärer upp frågan i samband med önskemål om förbättringar av kommunikationerna i Södermanland? Jo, därför att sambanden mellan Storstockholms och de kringliggande länens utvecklingsfrågor är så påtagliga. Mälardalen väster om Stockholm får inte betraktas som reservoch genomfartsområde utan måste inordnas i en helhetssyn för områdets framtida planering. Transportsystemet är ryggraden i alla befolkningskoncentrationer. Det är en synnerligen dyrbar apparat när för många bilar och människor skall trängas om utrymmet. Teknologin för järnvägstransport har på ett underligt sätt trängts undan i vårt tänkande, men i energikrisens dagar kan det finnas många skäl att dryfta denna utvecklingspotential. Svenska teknologföreningen har genom Ingenjörsförlaget gett ut debattboken ”Städer i samverkan — exemplet Mälarstad”. Föreningen har haft kontakt med den s.k. Mälar-Hjälmarkommittén, vilken bl.a. uttalat intresse för en ny teknologi i mellanstadsförbindelserna inom Mälar Hjälmarområdet och de kommunikationsmässiga konsekvenserna härav. Mälarstad är ett allvarligt menat alternativ till den nuvarande utvecklingen i Mälardalen och bygger på en eller flera effektiva och mycket snabba kommunikationsringar. Dessa kommunikationsringar tillåter resor inom hela området på ungefär den tid det nu tar att resa från en förort i Stockholm in till centrum. Man har tänkt sig järnvägar med snabbtåg, som lutas vid körning genom kurvor så att hastigheten kan hållas uppe. Tågen går på konventionellt spår av modern helsvetsad typ och kan tack vare möjligheten att luta vagnskorgen ge korta restider på befintliga järnvägslinjer. Topphastigheten för tågen kan vara 300 km tim som högsta hastighet.

Det jag här har försökt belysa berör 2 miljoner invånares framtida miljö. Energiproblemen leder oss med ett jättekliv in på funderingar om alternativa lösningar till bilismen som främsta grundval för transporter. Frågan är så angelägen att en konkretare diskussion bör påskynda projektet Mälarstad. En försöksverksamhet med snabbare tåg och vissa ombyggnader av järnvägen söder om Mälaren på sträckan Stockholm— Södertälje—Eskilstuna—Västerås—Enköping—Stockholm bör snarast planeras. Förbättringar av kommunikationerna mellan dessa orter är angelägna, både från standardmässiga och regionalpolitiska synpunkter. Kontaktbehoven mellan orterna i Mälardalen förväntas öka i framtiden. Produktionsspecialisering, utbildningssamverkan mellan exempelvis Eskilstuna och Västerås, de utlokaliserade verkens kontaktbehov med Stockholm, kulturutbytesresor och andra rekreationsinriktade resor och många andra skäl talar för en sådan ökning. Mitt anförande är i detta avseende både ett komplement till vad som framförts i en motion och ett försök att driva på och konkretisera debatten om framtidsmiljön. Visst finns även i mitt hjärta en liten kammare för hembygdsegoism. Visst ser jag i skisserad utveckling av det kommunikationsmedel som här har berörts ett medel för utveckling av min hembygd liksom för en utjämning och ett tillgängliggörande av tillgångar i Mälardalen, men jag vill kraftigt markera att jag inte är någon kverulant mot storstaden. Det har nämligen pratats så oändligt mycket kvalificerat nonsens om storstadens vidrigheter och landsortens alla välsignelser att jag verkligen vill distansera mig från den sömngångarmentaliteten. Stockholm är inte paradiset men inte heller helvetet på jorden. Stockholms styresmän har förmått ge huvudstaden många goda kvaliteter. De särskilda skönhetsvärden som högre makter skapat har i stor utsträckning tillvaratagits med varsamhet och skicklighet, och greppet på svåra kommunikationsfrågor är verkligen beundransvärt. I den här storstaden går det bra att leva, och många kommer att göra det. De industrisysselsatta bör ges ökade möjligheter därtill, då ett allsidigt försörjningsunderlag är angeläget för storstaden lika väl som för den landsort som med förväntan motser utlokalisering av statlig förvaltning. Lika väl som Mälardalens landsortsbor bör få lättare att komma till storstaden bör stockholmarna få lättare att med kollektiva transportmedel komma ur den och ut i Mälardalen för rekreation och fritidsliv. Vägoch brofrågorna i Södermanland och de problem som positionen såsom genomfartslän för med sig har behandlats så utförligt i densocialdemokratiska Sörmlandsmotionen att jag direkt från de tankar som byggt på utveckling av järnvägstrafik går över till att avslutningsvis helt kort beröra luftfartsfrågan. Litet varstans i länen runt Stockholm har gjorts försök med lokala flygplatser. Vad det gäller reguljär inrikes personbefordran har försöken inte varit alltför framgångsrika. De lokala underlagen har varit för små. En flygplats med ett rimligt utbud av förbindelser måste bygga på ett ansenligt befolkningsunderlag. Därför går även i detta avseende mina Nr 14 förhoppningar i riktning mot ett samarbete mellan Stockholm och de Onsdagen den inre delarna av Mälardalen. 30 januari 1974 I vad gäller Storstockholms flygplatsfråga måste det som bekant snart — —— —— hända något. Enligt planerna skall trafiken på Bromma läggas ned 1978, och att försöka skjuta detta på framtiden vore verkligen inte rätt mot de många människor som lider av olägenheterna av att ha en stor flygplats inne i sin bostadsmiljö. Att helt bygga på Arlanda är oacceptabelt för den del av Mälardalsområdet som ligger söder om Mälaren. Kommunerna där skulle då tvingas söka sig samman för att lösa sin flygplatsfråga på annat sätt. Därför är det rationellare att ganska snart för inrikesluftfarten bygga en ”Stockholms södra airport”, betjänande såväl Stockholms luftburna inrikes och kanske nordiska förbindelser som motsvarande behov för inom rimligt avstånd liggande landsort, innefattande ingalunda betydelselösa städer. Jag hoppas att den utredning som leds av generaldirektör Sven-Göran Olhede och som väl snart skall komma med ett betänkande skall kunna ge underlag till en snabb handläggning av denna fråga. En någorlunda snar och positiv lösning av senast berörd flygplatsfråga — och ännu mera en ofördröjd start av den spårbundna snabbtrafik runt Mälaren som jag ägnat större delen av mitt anförande — vore verkligen en utvecklingsstimulans i linje med nutidens krav och framtidens behov. En omedelbar förutsättning för att nå målsättningar som ligger i perspektivet är självfallet att dagens problem kan lösas på bästa sätt. Därför hoppas jag att kommande utskottsarbete skall visa att det går att vinna bred uppslutning omkring huvudtankarna i statsverkspropositionen och kring de stimulansåtgärder som regeringen i dag har anmält.

Herr talman! Vårt land har under det senaste halvseklet utvecklats från ett land där stora grupper levde i armod, knapphet och otrygghet till ett välfärdssamhälle med hög materiell standard. Vi har varit förskonade från svåra kriser i form av krig och farsoter. Vi har haft och har en god tillgång på råvaror, värdefulla mätt även med internationella mått. Vi har haft och har ett gott tekniskt kunnande. Under de här årtiondena har ett socialt trygghetssystem införts, byggt på solidaritet mellan olika grupper i samhället — ett trygghetssystem som har beslutats i stor politisk enighet — även om det är långt ifrån fulländat. Detta är den ljusa bilden av vårt samhälle. I dag är det dock många som ifrågasätter om vi har utnyttjat vårt goda utgångsläge på bästa möjliga sätt. Den senaste krisen — energikrisen — som många här i dag har berört har visat hur oerhört beroende vi är av omvärlden, hur sårbart vårt samhälle är. Vi kan göra jämförelser med den tid av kris som vi upplevde under det andra världskriget. Då hade vi i många avseenden en bättre beredskap för en avspärrning än vad vi har i dag. I dag visar med all önskvärd tydlighet utvecklingen att vi har blivit mer beroende av omvärlden och inte minst de stora multinationella företagen. Man blir verkligen fundersam, när man ser hur litet vi här i riksdagen — vi som är valda av det svenska folket och har fått dess förtroende — i långa 99 stycken kan göra när de stora jättarna i världen som har de finansiella möjligheterna drar åt svångremmen. Detta visar hur sårbara vi egentligen är. Det finns också tecken på att människor inte upplever dagens välfärd som alltigenom positiv och trygg. Vi mäter med det gängse internationella måttet, bruttonationalprodukten, hur hög vår välfärd är, och det visar att vi ligger på en mycket hög internationell nivå. Men trots detta upplever många i dag en otillfredsställelse i tillvaron. Denna otillfredsställelse tar sig uttryck i kontaktlöshet, ensamhet och oro, otrygghet i en otillfredsställande arbetsmiljö och i boendemiljön, vilka inte alltid är som de borde vara. Vad människor eftersträvar är andra former av livskvalitet än bara materiell standard, vilken naturligtvis också är viktig. Den går att mäta i ekonomiska och tekniska termer, och det gör vi när vi uttrycker den i BNP. Vi har dock fått ett annat tänkande, och då måste vi också skaffa andra mått att mäta med, där vi kan mäta just livskvalitet — utifrån en totalsyn på miljön och livssituationen. Hur har vi egentligen med våra goda utgångsmöjligheter hamnat i det här läget? Ja, en av de viktigaste orsakerna till detta är urbaniseringen i samhället. Den har i vårt land lett till en stark koncentration av bebyggelse och näringsliv till vissa delar av landet. Det är ett fenomen som finns överallt i hela världen. Koncentrationen har i många andra länder gått mycket längre än här i vårt land, det är jag villig att medge, men det är ingen ursäkt för oss. På ett tidigt stadium borde man ha insett vilka konsekvenser detta för med sig. Vi har i centerpartiet alltid kämpat mot koncentrationspolitiken, vi har arbetat för ett decentraliserat samhälle och kommer att så göra även i framtiden. Det är ännu viktigare nu, inte bara när det gäller bebyggelse och näringsliv, utan också när det gäller decentralisering av makt i olika former. Vi måste målmedvetet utveckla vårt samhälle mot en mer decentraliserad struktur. Mycket av vår sårbarhet beror på att vi bor så koncentrerat som vi gör i dag. Koncentrationssamhället är, för att ta ett exempel, det mest energikrävande. Vi får svårigheter att utnyttja vårt lands alla positiva tillgångar och fördelar. Den politik som den socialdemokratiska regeringen har gått i spetsen för har lett till den här koncentrationen. Man har drivit en halvhjärtad regionalpolitik, som inte har lett till utveckling av alla delar av vårt land utan i vissa delar till en mera långsam avveckling. I centerpartiet arbetar vi för en positiv utveckling i alla delar av landet. Det är mot den bakgrunden som vi i en partimotion har krävt att de regionalpolitiska åtgärder som har vidtagits hittills skall utvärderas så att vi får klart för oss vad de har betytt både socialt och ekonomiskt för individen och för samhället. Då står vi på en bättre grund för det fortsatta arbetet med regionalpolitiken. Arbetsmarknadspolitiken har spelat ,en stor roll under de senaste årtiondena. Den har varit en del av både näringspolitiken och regionalpolitiken, men vi måste konstatera att den starkt expansiva arbetsmarknadspolitiken är konstruerad för den situation som vi hade på 1960-talet, då vi hade brist på arbetskraft. I dag har vi brist på arbetstillfällen. De välmotiverade kraven på bättre arbetsmiljö, den förändrade energisituationen och en högre regionalpolitisk ambition, som samhället enligt vår mening bör ha, motiverar en genomgripande utvärdering och översyn av arbetsmarknadspolitiken. Vi vill därmed inte säga att inte den inriktning den har haft hittills har haft betydelse för många människor, med beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och skyddad sysselsättning, för att ta några exempel. Vi har stått bakom den arbetsmarknadspolitik som hittills har bedrivits. Men i dag måste vi dock fråga oss: Är detta vad människor vill ha? Är detta vad samhället egentligen behöver? På senaste tid har det gjorts undersökningar som visar att det för samhället och för individerna blivit mycket ringa vinster både rent materiellt och när det gäller människans livssituation vid de omflyttningar i samhället som har skett inom arbetsmarknadspolitikens ram. Vi vill därför ha en ordentlig utvärdering också av arbetsmarknadspolitiken, en bakgrund för att kunna utforma den för det framtida samhället och inte för 1960-talet, det samhälle vi lämnat bakom oss. För framtiden gäller det att ge alla som vill och kan arbeta sysselsättning och att ge dem möjlighet att få sysselsättning på den ort där de vill bo och arbeta, i en miljö där man känner sig hemma. Det gäller att öka människors valfrihet, och då måste vi också söka få en differentierad arbetsmarknad i hela landet. Inte minst gäller detta om de många kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden skall få en rimlig chans till ett arbete på sin hemort eller i närheten av den. Detsamma gäller ungdomar som vill stanna kvar i sin hembygd efter en avslutad utbildning. Enda möjligheten är att vi stimulerar fram ett differentierat näringsliv över hela vårt land. Då ökar vi valmöjligheterna för alla människor oavsett kön och ålder. De regionalpolitiska, de näringspolitiska och de arbetsmarknadspolitiska strävandena måste gå ut på att garantera valfrihet i sysselsättning, utbildning och boende. På det sättet kan vi också öka människors välfärd. Det stora tekniska kunnande som vi har måste kunna användas på ett annat sätt än hittills. Det måste kunna användas för att utveckla en annan typ av välfärd och livskvalitet. Våra kunniga tekniker måste få pröva andra alternativ, forska på andra områden än hittills — inte minst gäller det energipolitikens område — och skapa alternativ underordnade viktiga miljökrav. Den här krisen har visat att det finns ett otal uppslag som är värda att vidareutveckla, att utforska och utvärdera. Tipsen finns där, idéerna finns där, det gäller bara att ta tekniker och forskare i samhällets tjänst i ökad utsträckning för att öka vår välfärd, livskvaliteten, och inte låta finansiella och andra krafter styra utvecklingen på viktiga områden. Jag har goda förhoppningar om att vi skall kunna öka vår välfärd utan allvarliga miljökonsekvenser med kanske en annan typ av tillväxt än hittills, och det behöver inte vara en tillbakagång som många påstår, en återgång till åldriga brukningsmetoder. Det är inte från min sida — jag tror inte heller från andras — ett hemfallande åt romantiska föreställningar om gamla tider som inte har någon förankring i verkligheten.

Den decentralistiska samhällsstruktur som centern arbetar för ger enligt vår mening de bästa förutsättningarna för en sådan välfärdsutveckling. Jag vill till herr Gustavsson i Eskilstuna säga att människor i både storstäder och i glesbygd får genom de förslag vi har lagt fram sina berättigade krav på en positiv livsmiljö tillgodosedda. Jag vill betona att det inte i våra förslag ligger någon storstadsfientlighet eller något förakt för stadsbor och att vi inte vill skapa ett motsatsförhållande mellan stad och land. Tvärtom vill jag starkt understryka allas beroende av varandra. Även en stadsbo upplever många gånger sin miljö som en hembygd, precis som man gör i glesbygden. Och stadsbons krav på en god utveckling är lika berättigade som någon annans. Med en decentraliserad struktur och en balans i utvecklingen tillgodoser vi alla dessa intressen. Herr talman! För att kunna ge ett faktiskt innehåll åt begreppen livskvalitet och välfärd måste man, som framgår av vad jag tidigare sagt, se till individens totala situation i samhället. En av de grundläggande komponenterna i ett välfärdssamhälle måste alltid vara att alla människor skall garanteras en ekonomisk grundtrygghet. Finns inte den är det svårt att tillgodogöra sig andra väsentliga livsvärden. Det socialförsäkringsoch bidragssystem som vi efter hand byggt upp i vårt land har syftat till att ge en viss ekonomisk trygghet i alla livets skiften. I stort fyller det väl också denna funktion. Det har dock påvisats, bl.a. genom de undersökningar som låginkomstutredningen gjort, att systemet fortfarande är behäftat med brister. De sammantagna effekterna av skatter och bidrag är oftast svåra att få grepp om. Systemet är i många delar så oöverskådligt att individen har svårt att veta vilka rättmätiga krav han eller hon kan ställa på samhällets stöd. Även för de myndigheter och tjänstemän som skall handlägga olika bidragsärenden har den bristande samordningen vållat svårigheter. Genom att överblicken försvåras blir också kontrollen besvärlig, och systemet inbjuder till missbruk. Därmed kan medborgarnas förtroende för systemet allvarligt undergrävas. Om man skall komma till rätta med dessa svagheter är det nödvändigt med en ökad samordning mellan de olika skatteoch bidragssystemen. Man måste också finna ett enkelt fungerande trygghetssystem där inga individer eller grupper ställs utanför. Herr talman! Vi har i motioner från centern pekat på denna problematik och krävt att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att utreda frågan om ett enhetligt grundtrygghetssystem med bredaste möjliga samordning av socialförsäkringar och socialpolitiska bidrag med sikte på en garanterad minimiinkomst. Jag vill understryka det angelägna iatt en sådan utredning snarast blir tillsatt.

Herr talman! Den del av remissdebatten som redan förevarit har i vissa avseenden varit ganska förbryllande. Det är i och för sig rätt naturligt, eftersom dagens situation i Sveriges riksdag är tämligen unik. Denna församling upplever ju nu ett parlamentariskt jämviktsläge med styrkerelationerna 175 mot 175, och bara det ger anledning till vissa speciella hänsynstaganden och skapar vissa speciella stämningar. När man ovanpå detta får en plötslig förändring i fråga om de samhällsekonomiska förutsättningarna genom den energikris som har uppstått blir situationen verkligen egenartad och speciell. Det speciella har varit att vi först i dag på morgonen har fått vetskap om vad vår regering avser att föreslå för åtgärder. I en sådan här situation hade det verkligen varit av nöden att vi hade haft en stark och handlingskraftig regering. Det är visserligen ett behov som föreligger i alla lägen, men i synnerhet i den situation vi har i dag, med inflytelser som vi inte själva kan råda över utan som beror på handlingar från andra staters sida, behövs det verkligen en kraftfull ledning av landets affärer. Av regeringens företrädare i dag, herr statsministern Palme, fick vi höra i stort sett det tal herr Palme har brukat hålla i remissdebatterna de senaste åren. Det var variationer på samma tema, där herr Palme som vanligt ganska kort beaktade dagens aktuella svårigheter och i stället fokuserade intresset till problem och lösningar som ligger betydligt längre fram i tiden. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen dock, efter det att oppositionen lagt sina förslag, kommer med förslag till åtgärder. Men vi hörde också hur herr Palme här frenetiskt avvisade generella medel. Enligt socialistisk uppfattning har man inte den tilltron till människorna att man genom att ge dem en generell stimulans kan påverka utvecklingen i den riktning man vill, utan man har större tilltro till sin egen förmåga i kanslihuset att dirigera de ekonomiska krafterna. Landets situation är ju också unik i det avseendet att vi har det högsta skattetrycket i världen.

Förra året fick vi ett beslut om en skatteomläggning. Det innebar en sänkning av skattetrycket på fysiska personer i vad gäller den direkta skatten. En medelinkomsttagare i landet skulle alltså betala 1 500 kronor mindre i skatt. Detta var ingen skattesänkning utan som sagt en skatteomläggning, men avsikten bakom den åtgärden var i alla fall att man skulle öka människornas disponibla inkomster och återställa köpkraften hos lönerna till den nivå som de hade för ett par år sedan. Tittar man på statistiken, så finner man ju att för flertalet människor, oavsett om man har haft nominella löneökningar, har den disponibla inkomsten sjunkit, och framför allt har köpkraften gått ned. Detta beslut hälsades givetvis med tillfredsställelse i alla läger. Men i dag kan vi bara kallt konstatera att effekten av den direkta skattesänkningen redan är borta till stor del genom de kraftiga prishöjningar vi har haft på senaste tiden. Och om det till äventyrs skulle vara någonting kvar av effekten, så vet vi att den mycket snabbt kommer att ätas upp av exempelvis de prishöjningar som skedde kl. 24 förliden natt. Då vore det ju en logisk åtgärd att konsekvent följa samma principer som man hade i slutet av förra året och återställa människornas köpkraft genom att göra justeringar i fråga om skatterna. Därvidlag finns de två principiella möjligheterna, nämligen att göra någonting åt den direkta skatten eller att angripa problemet med mervärdeskatten. Jag är den förste att erkänna att det finns praktiska svårigheter om man väljer vägen med den direkta skatten, även om det inte alls är omöjligt. Rationella skäl talar i och för sig för att man då går den enklare vägen, nämligen via mervärdeskatten, som ju är ett smidigt instrument att använda i konjunkturpolitiskt syfte. Herr Palme talar i dag om att om man gick den vägen och sänkte mervärdeskatten, så skulle det liksom vara ett definitivt beslut så att det inte sedan föreligger möjligheter att höja denna skatt. Jag skall erkänna att visst finns det vissa svårigheter, men det går dock. Om man av konjunkturskäl så småningom skulle behöva höja mervärdeskatten, så kan man ju göra det samtidigt som man exempelvis genom en skattereform i fråga om den direkta skatten ger motsvarande lättnader. Det behöver inte bli en påfrestning för de enskilda skattebetalarna om man gör detta på ett förnuftigt sätt. Det paket som regeringen mycket knapphändigt i dag har presenterat vet vi ju alldeles för litet om för att kunna uttala några klara uppfattningar. Men jag skulle i alla fall vilja göra några reflexioner och några anteckningar i marginalen med anledning av vad som har aviserats i fråga om priset på livsmedel och jordbruksprodukter. Jag tror det finns anledning att i denna allmänpolitiska debatt återigen slå fast att i fråga om livsmedelsförsörjningen i det här landet och i fråga om det svenska jordbrukets förhållanden råder det i dag en helt annan situation än exempelvis för ett år sedan. Vi har fått en helt annan bild i fråga om världsmarknaden på livsmedel, där läget är att Sverige i dag har en lägre prisnivå på livsmedel än vad man har i andra länder. Och det stöd som enligt anslag på jordbrukshuvudtiteln rent formellt utgår till det svenska jordbruket är i dag inte längre i egentlig mening något jordbruksstöd utan ett rent stöd till de svenska konsumenterna. Det utgör inte något slags mellanskillnad för att ge jordbrukarna den inkomstnivå som de är berättigade till och i viss mån är garanterade, utan det har faktiskt det senaste året fungerat som en buffert enbart till de svenska konsumenternas förmån. De anslag som redan i dag utgår till jordbruket är i och för sig betydande, och nu kommer regeringen och skall öka anslagen med 1 miljard kronor. Vi finner emellertid att 300 miljoner av dessa anslag skall användas för att begränsa prishöjningar, föranledda av ett nytt jordbruksavtal — det jordbruksavtal nämligen som skall träda i kraft den 1 juli innevarande år. Detta stöd avser alltså realprisförbättringar för vissa jordbruksprodukter. Därmed skulle man med fog kunna säga att ur stimulanspaketet kan man plocka bort 300 miljoner som egentligen inte hör till stimulanspaketet utan är pengar som redan i viss mån aviserats och skall ingå i den reguljära budgeten.

Och jag tror att de flesta kan hålla med mig om att 10 procent är lågt räknat; det verkliga kompensationsbeloppet torde vara det dubbla.

Ser vi på föroch nackdelar med förslaget finner vi att för jordbruket kunde det vara en fördel om det blir en ökad konsumtion av inhemska livsmedel. Det är ju förmånligt för den näringen. På kort sikt kan åtgärderna dessutom ha den fördelen att jordbruket får realprisökningar. Men nackdelarna kan bli betydande. Herr Palme sade ju i dag att de här åtgärderna är i stort sett av den naturen att de aldrig kan tas tillbaka, och detta innebär att jordbruksnäringen blir mera beroende av dessa konsumentsubventioner. Om landet skulle råka i en besvärlig ekonomisk situation och få svårigheter att via budgetmedel svara för alla åtaganden, så blir alltså jordbruket och konsumentsubventionerna en bricka i budgetspelet. Och det kan på sikt innebära att vi får realprissänkningar i stället. Man kan i detta fall konstatera att vi utan någon som helst utredning och utan formellt beslut i riksdagen eller i något annat organ är på väg in i ett helt nytt prissystem för jordbrukets produkter. Vi har i dag en jordbruksutredning som arbetar och som enligt sina direktiv skall pröva utformningen av ett kommande prissystem. Man kan med fog säga att den utredningen i det avseendet har blivit överspelad genom regeringens åtgärder i dag. Det är från principiell synpunkt tvivelaktigt, om detta på lång sikt är en lycklig väg för den svenska jordbruksnäringen. Dagens situation när det gäller priserna på världsmarknaden kommer givetvis att förändras, men jag är tämligen övertygad om att de förhållanden som rådde under 1960-talet och i början på 1970-talet aldrig kommer tillbaka. Vi får helt säkert aldrig möjligheter att — som man tidigare trodde och i viss utsträckning också gjorde — köpa billiga livsmedel utifrån. Därför blir vi tvungna att producera så mycket vi kan här i landet. Den nya situationen på energiområdet drabbar också jordbruksnäringen i mycket hög grad, därför att dragkraften i jordbruket i dag är och inom överskådlig framtid kommer att vara beroende av oljan, och ingen kan med säkerhet säga var den framtida prisnivån på oljeenergin kommer att ligga. Men allt talar för att oljan i varje fall inte kommer att bli billigare. Vi vet att den för närvarande billigaste produktionsfaktorn inom jordbruket, nämligen gödselmedlen, är en produkt som kommer fram efter en utomordentligt energislukande process, och det gör att handelsgödselmedlen i framtiden kommer att kosta betydligt mer än de gör i dag. Tidigare har vi haft den principen att vi genom intensivare odling och kraftigare gödsling skulle odla större kvantiteter på mindre arealer, men jag tror att vi i framtiden inte kan räkna med att göra några större vinster den vägen. Det är också av den anledningen angeläget att se till att vi i framtiden odlar all den mark som är odlingsbar här i landet. Det finns som bekant i all mark en potentiell växtresurs, så att man kan få skördar utan att gå in för en intensiv gödsling. Jag tror därför att vii dagens läge måste börja angripa dessa problem från något andra utgångspunkter än vi tidigare har gjort. Herr talman! De kritiska anmärkningar som jag här gjort rörande ingredienserna i regeringens stimulanspaket innebär i och för sig inte att jag har godtagit andra. Dessa förslag har lagts fram mycket sent, och inte heller jag har därför haft tillfälle att i grunden penetrera deras innehåll. Men i denna remissdebatt, och samma dag som regeringen har lagt fram dessa något överraskande förslag, tycker jag mig ändå ha haft anledning att göra dessa personliga kommentarer.

Fru talman! Jörn Donner har i den nyligen utgivna Sverigeboken gjort följande intressanta observation av hur han uppfattar politikernas situation i dag. ”Vad de flesta politiker inte tycks förstå är att de församlingar av troende där de själva håller sina tal och diskussioner inte är representativa för hela folket. Vad folket egentligen vill, vet man mycket sällan, eftersom de flesta är passiva och endast deltar när det gäller olika former av protest mot något som redan gjorts.” Han tror sig dock ”bestämt veta att avståndet mellan politikerna och folkmajoriteten ökat under det senaste decenniet. Det räcker inte med att en politiker säger sig gå bland människorna på gatan och motta post från okända medborgare. Det är den passiva majoriteten som är svåråtkomlig; de verkliga gräsrötterna.” Längre fram fortsätter Donner med en tillspetsad formulering: ”I riksdagshuset är dock ekot ganska avlägset från denna verklighet. Mycken lyx och bekvämlighet omger de valda 350 representanterna för det svenska folket.

Ingen ledamot av riksdagen kan eller vill nonchalera en sådan här iakttagelse. Det är en för demokratins framtid avgörande fråga. Vi har upplevt protester av olika slag. Protester har förekommit i åtskilliga miljöfrågor — exempelvis utbyggnad av kraftverk, det må gälla vattenkraft eller kärnkraft, flygfält i Sturup, Öresundsbron, almarna i Kungsträdgården osv. Vi möter just nu en opinionsvåg — blandad av osäkerhet och motvilja — inför riksdagens behandling av det vilande grundlagsförslaget. Vad är det som har hänt? All makt skall ju utgå från folket, enligt grundlagsförslagets första paragraf. Är vi sämre rustade i 1970-talets Sverige att rätt kommunicera och förstå varandras behov och önskemål? Detta trots att massmedia har i sin tjänst en alltmer avancerad kommunikationsteknik. Svaret på frågorna låter sig naturligtvis inte fångas in så lätt. Många förklarande faktorer kan anges. Där finns urbaniseringsprocessen och den parallellt löpande centraliseringen. Beslut fattas av allt färre för allt fler i växande kollektiv. Självklart måste en liberal politik bjuda motstånd till de negativa effekterna av en sådan utveckling. Folkpartiet säger i sitt program: ”Makten utgår från medborgarna. Därför är det koncentrationen av makten som kräver sin motivering — inte spridningen av den. Det är i fria medborgares engagemang som demokratin har sin styrka. Ju mer den utvecklas och fördjupas genom olika former av närdemokrati, desto mer frigörs fonder av energi, vitalitet och ansvarskänsla.” Jag skall, fru talman, i fortsättningen koncentrera min framställning till enbart en, men kanske den viktigaste faktorn i den svenska demokratin, nämligen våra folkrörelser. Är det måhända så att de kristna och ideella organisationerna av olika omständigheter pressas så hårt i dag att deras verksamhet blir lidande av det? Kan det i så fall förklara en del av vår demokratis kommunikationsproblem? Det är en allvarlig fråga som tål att fundera på. Det är inte enbart ett internt problem för de olika organisationerna, frågan angår oss alla. En kort återblick på våra folkrörelser visar klart att vår demokratis historia är dess folkrörelsers historia. Folkrörelserna har nämligen med utlöpare i egna folkhögskolor och studieförbund utgjort en unik utbildningsinstitution för hundratusentals medlem mar. Folkrörelserna har därigenom också blivit kanske den främsta basen för rekrytering av förtroendemän i alla tänkbara positioner. Folkrörelserna har vidare utgjort den säkraste informationsvägen ut till människorna i samhället. Efter prövning i samtalsgrupper har så ett gräsrotsförankrat budskap kommit beslutsfattare till del. Folkrörelserna har skapat en social och kulturell miljö som stimulerat medlemmarna och frammanat ansvar och omsorg för medmänniskor i eller utanför organisationen. Folkrörelserna inom den fackliga sektorn, inte att förglömma, har tilltvingat sina medlem mar en bättre materiell standard, som möjliggjort betydande framsteg i vad det gäller den ekonomiska demokratin. Folkrörelserna har slutligen, var och en trogna sin identitet, kämpat för livsåskådning och livshållning på ett sätt som gett vår demokrati mångfald och djupdimension. Trots att en så här imponerande sammanfattning kan göras — åtskilligt mer kan för övrigt tilläggas — måste vi i dag konstatera att folkrörelserna har det kämpigt. Många organisationer har vikande medlemstal och ökande ekonomiska bekymmer. Man söker självklart förklaringar. En av dem kan vara att människor inte har samma materiella kampsituation. Levnadsstandarden har nått en nivå där en bra boendeoch fritidsmiljö drar mer efter en ansträngande arbetsdag än vad föreningslivet kan göra, detta i synnerhet som massmedia av olika slag tagit över så mycket av det som tidigare kunde erbjudas genom aktivt medlemskap i en förening. Tidningar, radio och TV ger information, vidgning av erfarenhetssfären, underhållning och minskar känslan av ensamhet och övergivenhet. Särskilt TV har egenskapen att förmedla gemenskap även om det bara är fjärrgemenskap. Visst är massmedia omistliga inslag i det moderna samhället. Men när det är sagt, låt oss då också erkänna att massmedia, speciellt TV, blivit en besvärande konkurrent — i andra avseenden också en stimulerande utmaning till Folkrörelsesverige. Den intressanta frågan är hur den utmaningen kommer att mötas. Att våra folkrörelser kommer att ta upp den kastade handsken och visa fighteranda, därom är jag övertygad. Helt nya perspektiv på TV kontra föreningslivet håller på att öppna sig med kabel-TV och bildtelefon. Med utveckling av mediatekniken kan tvåvägskommunikation och ett stort antal kanaler skapa en ny spännande gemenskap människor emellan. Meningarna om vart en sådan ny mediateknik kan leda är delade. Intressanta erfarenheter finns att hämta från exempelvis Holland. Det är därför viktigt att våra folkrörelser nu är aktiva och tänker framåt. Gunnar Nelker, med förankring i nykterhetsrörelsen, har startat lovvärt och uttryckt en viktig synpunkt i detta sammanhang. Han säger: ”Ju mer man betonar att den nya mediapolitiken skall värna och förankra demokratin i det lokala föreningslivet, desto viktigare är det att upplåta utrymme åt retursändningar och att erbjuda direkt kontakt mellan olika mottagare. Returkanalerna och bildtelefonen blir angelägnare.

Det gäller att ta vara på den. Men frågan har också ett kortare perspektiv. Inte minst gäller det kravet på en betydande resursförstärkning. De kristna och ideella organisationerna, idrottsrörelsen inkluderad, har fått en mycket hård ekonomisk press genom de snabbt stigande arbetsgivaravgifterna och sociala avgifterna. Det har blivit allt svårare att finna nya inkomster att betala exempelvis personalkostnaderna med. Föreningar och organisationer har tvingats allt längre ut i bingo-tombolamarknaden. Man prövar kalendrar av olika slag som inkomstgivare. Man taxerar medlemmarna till sista möjliga krona. Man anordnar marknader och basarer. Allt prövas, men likväl sliter föreningskassörer förtvivlat för att få debet och kredit att gå ihop. Stat och kommun har insett det nödvändiga i att satsa på de ideella organisationerna och särskilt då på den barnoch ungdomsverksamhet som organisationerna bedriver. Även i årets statsverksproposition föreslås anslagshöjningar. Dessutom aviseras översyn av och nya bestämmelser för ungdomsstödet. Jag förutsätter att detta snabbt leder till rejäla förbättringar för ungdomsverksamheten. Klart sämre ställt är det för de fria samfunden och invandrarkyrkorna. I och med att stat—kyrka-beredningens förslag lades på is kvarstår ojämlikheten för de kyrkliga aktiviteterna. Visserligen höjs anslaget till de fria trossamfunden med 5 miljoner kronor i år, men det framstår som helt otillräckligt vid en närmare granskning. 1968 års beredning om stat och kyrka har undersökt såväl svenska kyrkans som andra trossamfunds ekonomi. Svenska kyrkan redovisar utgifter på något över 1 000 miljoner kronor, medan utgifterna för de trossamfund som innefattas i frikyrkorådets anslagsframställning ligger i storleksordningen 350 miljoner kronor. Enligt beräkningar erhåller svenska kyrkan ca 10 procent av sina utgifter i statsstöd, eller 100 miljoner kronor. Det är angeläget att de fria trossamfunden snarast kommer upp till motsvarande proportionella nivå. Folkpartiet föreslår därför i en motion en höjning med 7,5 miljoner kronor som ett första steg — detta naturligtvis utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Liksom tidigare år föreslår vi också nu avdragsrätt vid inkomstbeskattning för gåvor till religiösa och ideella ändamål och befrielse för de fria samfunden från arvsskatt. Det centrala i de här organisationerna, liksom i alla andra ideellt inriktade, är dock medlemmarnas självuppoffrande insatser för att gagna de värderingar de funnit ge livet särskilda kvaliteter. Stora personliga och ekonomiska insatser görs i övertygelsen om att idéerna och den livshållning som kännetecknar rörelsen skall bäras vidare och även prägla framtiden. Visst kan en folkrörelse stelna och tendera att mera finnas till för sin egen skull än för människors behov. Kommer inte nya friska källsprång underifrån och nödvändiggör en rörelse i människors sinnen, ja då har den organisationen liten chans att överleva. Men det förunderliga och intressanta är att notera hur ofta nya uppgifter arbetar sig fram i en folkrörelse, hur nya mänskliga behov kan tillgodoses just inom den ideologiska ram som den rörelsen har. Detta får inte uppfattas så, att varje organisation har något evighetsvärde. De är underkastade det mänskliga livets lagar: att födas, blomma upp, vissna ner och dö. Men de funktioner de fyller i det mänskliga samhället är i allmänhet av bestående värde. Fungerar inte informationskanalerna väl från medlemmarna till den ansvariga ledningen och omvänt, betyder det ett hot mot rörelsens vitalitet och fortbestånd. Bland det farligaste som kan hända en organisation av vilket slag den vara må är att medlemmarna tycker sig bli toppridna av en okänslig professionell ledning. Den må av medlemmarna kallas ombudsmannavälde, direktörsmaffia eller få någon annan negativ yrkesbenämning. Är det sedan så, att de olika riksledningarna konfronteras sinsemellan och fattar beslut över huvudet på medlemmarna, står krisen omedelbart för dörren. Folkpartiets förslag och plädering om närdemokrati gäller inte bara beslut inom den offentliga sektorn och näringslivet. Samma demokratiska krav måste också ställas på de stora kristna, ideella och fackliga organisationerna. Det medges att den närdemokratiska metoden är både svår och arbetsam, men likväl är den nödvändig att tillämpa. Så till sist, fru talman, några ord om de kristna och ideella organisationernas verksamhetsformer. Det är självfallet ting som skall diskuteras fram och beslutas i vanlig interndemokratisk ordning i varje rörelse för sig. Och jag är fullt medveten om att den framförhållning som är nödvändig också är i full gång. 1970-talet är väl intecknat i många organisationers verksamhetsplaner, och där finns även utblickar mot 1980-talet. Man kan i den här programdebatten märka en bestämd vilja att samverka med den offentliga sektorn. Där finns en uppenbar beredskap att ta ett ökat ansvar för exempelvis öppen verksamhet i ungdomsgårdar, barntimmar, uppsökande social omvårdnad, rena fritidsaktiviteter för såväl ung som gam mal, studieaktiviteter osv. Jag frågar: Måste vi inte som politiker oftare ta tag i de utsträckta händerna och också från vårt håll visa villighet till en utökad samverkan? Är det inte mängder av de mänskliga behov som vi vet finns otillfredsställda i samhället, som bättre kan fyllas i samverkan med en ideell organisation än i institutionaliserad form? Vi tror i folkpartiet att en målmedveten inriktning på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan statsmakterna, de ideella organisationerna och de kristna samfunden är värt att pröva. Hur kan de ideella krafterna i samhället engageras i uppgiften att medverka till lösningen av de anpassningssvårigheter hos många medborgare som framstår som ett allt större problem för de socialvårdande myndigheterna? Hur kan frivilliga krafter stimuleras till sådana väsentligt ökade insatser i den förebyggande ungdomsvården att en stor del av de nu existerande ungdomsproblemen kan bemästras? Vilka sociala och ekonomiska konsekvenser skulle det medföra för samhället i stort om väsentligt större summor än för närvarande satsades på att åstadkomma och främja gemenskapsformer där personligt ansvarstagande och medmänsklig värme utgör ett dominerande inslag? Vi är medvetna om att någon helt tillfredsställande lösning inte erbjuder sig genom att enbart satsa större ekonomiska resurser på den verksamhet som nu bedrivs av de ideella organisationerna och de fria samfunden. En anpassning av verksamheten till nya förutsättningar upplevs också inom dessa organisationer som ytterst angelägen. Men de starkt begränsade ekonomiska resurser som står till deras förfogande försvårar den nödvändiga nyorienteringen.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

Fru talman!

Fru talman! En längre tids erfarenhet, det må gälla vilket område som helst, ger alltid goda lärdomar åt alla som varit med i sammanhanget. Bibelns sanna ord om att somt föll på hälleberget och somt föll i god jord gäller dock här såväl som i andra sammanhang. I politiska avseenden lär vi givetvis mycket av erfarenheten, men det är svårt för politikern att erkänna att han har gjort misstag. Med detta vill jag inte ha sagt att det endast är den erfarne politikern som förstår att handha vårt lands angelägenheter; det är synnerligen välkommet med nya och friska initiativ, även om alla idéer inte kan genomföras. Tron på perpetuum mobile finns kvar hos många människor, och tron på socialismen finns också kvar hos de doktrinära partierna, socialdemokrater och kommunister, trots att båda sakerna i praktiken visat sig lika omöjliga. Vi har nogsamt fått lära att människan alls inte reagerar efter doktrinära politiska planritningar utan i stället handlar efter sina egna intressen och försöker skapa de förhållanden som han eller hon själv önskar. För flertalet svenska medborgare torde frihet och trygghet vara de främsta målen. Vi vill ha den frihet som garanteras i konventionerna om de mänskliga rättigheterna, men vi vill också ha frihet att disponera så stor del som möjligt av vår inkomst. De flesta människor tror inte alls på, såsom man gör i de socialistiska länderna, att en centralistisk grupp i toppen begriper bättre hur pengarna skall användas än de själva gör. Där spelar också valfriheten in. Den som väljer sommarstugan hellre än utlandssemestern bör få göra det, och den som hellre vill lägga ner pengar på bostaden än att skaffa sig en bil — eller tvärtom — bör få göra det. Att tryggheten spelar en stor roll i en människas liv är självklart. Det gäller i första hand att ha ett arbete, att ha trygghet vid ålderdom, sjukdom, invaliditet m.m. För oss politiker gäller det främst att efter vår förmåga söka skapa ett samhälle som människan vill ha och inte ett samhälle på grundval av teoretiska spekulationer. Det är därför jag vänder mig mot de doktrinära partierna — socialdemokrater och kommunister — som mer eller mindre handlar efter sina dammiga program och inte efter vad människan önskar av sitt liv. Regeringen har ständigt inriktat bebyggelsen på flerfamiljshus — helst så stora som möjligt. Man har påstått att det blir billigare, att servicen blir bättre och att folk gärna bor i sådana hus. Allt detta är ju fel! De allra flesta människor vill bo i småhus. Det är egnahemsvillan som hägrar för de flesta. Varför skall vi inte i största möjliga utsträckning sträva efter att ordna det trivsamt för människorna? I stället har socialdemokraterna ständigt varit njugga och aviga mot den formen av bebyggelse. Låt oss klart inse att människan vill bo jordnära och låt oss inrikta vårt handlande efter det! Under överskådlig tid kommer människor av olika skäl att bo i stora flerfamiljshus i en koncentrerad bebyggelse, men detta kan till viss del kompenseras genom att familjen äger en fritidsstuga som kan användas både vinter och sommar. Där lever man i en frisk miljö, och där kan skaparglädjen komma till uttryck i form av förbättringar på stugan och annat händernas arbete. Omigen håller vi på att göra ett misstag även på det området. De stora kollektiva fritidsbyarna har väl sina fördelar, men de gynnas särskilt genom AMS-åtgärderna. Mot den enskilt ägda fritidsstugan har man inte visat någon större välvilja. Enligt min uppfattning bör vi ge också individuellt byggda fritidsstugor förmånliga lån till en viss gräns och även subvention. Det skulle vara en utmärkt hälsofrämjande åtgärd, och den skulle säkerligen inverka gynnsamt på turistnettot. Vi är mycket oroade över underskotten på turistnettot — ca 2,5 miljarder. Låt oss då främja fritidsvistelsen i vårt eget land genom att visa välvilja mot fritidsstugorna. Då stannar pengarna inom landet, och bättre kontakt skapas mellan tätorternas folk och det fåtal som fortfarande bor kvar på landsbygden. När jag nu sagt några ord om bostaden — både den permanenta bostaden och fritidsbostaden — vill jag framhålla att detta problem naturligtvis löses mycket bättre om man decentraliserar både näringslivet och bebyggelsen. Detta problem kommer att ytterligare accentueras på grund av att drivmedlen blir betydligt dyrare. Ju mer koncentrerad bebyggelse vi har, desto dyrare blir transporterna. Centern har i ett avseende kommit så långt i sina decentraliseringssträvanden att socialdemokratin i varje fall accepterar att vissa åtgärder vidtas för att decentralisera. Det är dock ingen helhjärtad uppslutning. Vad svarade socialdemokraterna på centerns starka framställningar i valrörelsen i fråga om decentralisering? Jo, man svarade egentligen bara genom att attackera jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse på ett högst osakligt sätt. Det var det enda svaret! Denna för vårt land så oerhört betydelsefulla fråga ville man inte alls ta upp till någon översiktlig behandling, och man har ännu i dag inte gjort det. Det behövs tydligen ytterligare ett eller annat ordentligt valnederlag för att man skall lära sig betydelsen av decentralisering i vårt land. Under lång tid har den alltför stora arbetslösheten i vårt land och frågan om vilka åtgärder vi skall vidta för att få ett bättre sysselsättningsläge diskuterats. Vore det inte lämpligt att fråga en sådan kommun som Gnosjö i Smålands småindustribygder? Där har man elva arbetslösa och 118 lediga platser. I Gnosjö bor sju personer av tio i småhus, och där finns Sveriges största biltäthet. Konflikter mellan arbetsgivare och anställda har inte hörts av. Jag tar detta såsom exempel på småindustrins mycket stora värde för vårt land. Där bygger man på enskild företagsamhet och enskilt initiativ, något som vi måste förlita oss till även på andra håll i vårt land. I den nuvarande situationen är det särskilt viktigt att skapa ett expansivt näringsliv, som kan trygga sysselsättningen åt alla. Det ersätts inte av statliga företag. Vi har inga goda erfarenheter av statliga företag i detta land och ännu mindre i de socialistiska länderna, som inte alls kan hävda sig i världskonkurrensen. Arbetslösheten har nära nog varit permanent under de senaste åren, vilket givetvis inte kan accepteras. Skall vi kunna nå fram till full sysselsättning, måste nya arbetstillfällen skapas inom näringslivet. Den viktigaste uppgiften för näringslivet måste vara att främja ett effektivt och expansivt näringsliv. Självfallet bör näringslivet vara underordnat samhällets välfärdsoch jämlikhetsmål. En ökad ekonomisk tillväxt måste komma alla till del. Näringslivet har alltid ett samhällsansvar, som måste vara ett av de viktigaste syftena med dess verksamhet. Den främsta drivkraften till näringslivets framsteg och framåtskridande måste vara de enskilda människornas vilja till initiativ, verksamhet och ansvar. Det är såväl individens eget intresse som viljan till samarbete och solidaritet som är drivkraften för verksamheten. För att man skall kunna tillvarata de enskilda människornas insatser måste näringslivet vara i stor utsträckning decentraliserat. Erfarenheten visar att enskilda eller kooperativa ägandeformer är de mest effektiva. Näringslivet måste bygga på ett fritt konsumtionsval. Den socialdemokratiska regeringspolitiken har inte satsat på dessa drivkrafter i vårt näringsliv utan mer strävat efter att följa doktrinära principer och utvidga det statliga inflytandet. I fortsättningen måste man låta bli att driva näringslivet efter förlegade doktrinära principer och i stället satsa på realiteter som kan ge vårt lands invånare en god levnadsstandard. Vad är den främsta orsaken till den svaga utvecklingen på hemmamarknaden? Jag tror att den främsta orsaken inte är prisnivåer och sådana ting, utan huvudorsaken är att människorna känner osäkerhet. Framtiden verkar orolig. Arbetslösheten, energikrisen, stigande priser och annat inverkar starkt på människornas vilja att köpa. Kan vi vidta åtgärder så att människorna tror på politikernas vilja att göra någonting, åtgärder som ger större tillförsikt för framtiden, kommer också köplusten att stiga och många av våra problem att lösas. Centern har i motioner framfört en rad förslag som avser att främja köplusten, öka investeringarna och förbättra tilltron till framtiden. Några dagar senare har vi nu på förmiddagen fått ett förslag från regeringen, som efter vad man kan se syftar till ungefär samma saker. Senast i radioekot har statsministern varit mycket villig att diskutera vad som kan göras. Regeringens helt ändrade attityd från konfrontationspolitik till samarbetsvilja är verkligen värd att notera. Det är tydligen mycket hälsosamt för socialdemokraterna att få ett ordentligt valnederlag så att de lär sig att ta hänsyn till den hälft av svenska folket som inte delar deras uppfattningar men som socialdemokraterna med hjälp av kommunisterna med knapp majoritet tidigare i stor utsträckning har nonchalerat. Om centerns och folkpartiets förslag om en femprocentig sänkning av mervärdeskatten genomförs, får svenska folket vara med om en verklig skattesänkning till skillnad från de s.k. skattesänkningar som regeringen ibland genom fört men som i realiteten ofta bara varit en omfördelning av skatten. Energikrisen har det talats så mycket om i denna debatt att jag i detta sammanhang endast vill nämna den utrikespolitiska synpunkt, som vore värd att betänka för arabländerna, om den till äventyrs skulle nå fram till dem. Eftersom Förenta staterna till 75 procent är självförsörjande med oljeprodukter och dessutom kan få tillförsel från andra håll, t.ex. från Iran, drabbas inte den stormakten särskilt hårt av oljeländernas åtgärder. Inte heller den andra supermakten, Sovjetunionen, drabbas av oljeåtgärderna. De länder som hårdast känner av oljekrisen är sådana små länder som Danmark och Sverige, som egentligen inte har något otalt med arabstaterna. Tvärtom har Gunnar Jarring, Folke Bernadotte m.fl. försökt att få till stånd en lösning av Mellanösternkonflikten. Fru talman! Den nya mandatfördelningen i riksdagen öppnar nya perspektiv för inriktningen av svensk politik över huvud taget. Det finns nu möjlighet att med lottens hjälp rätta till en del av de misstag som regeringen gjort tidigare eller i varje fall möjlighet att mötas av en samarbetsvillig anda från socialdemokraterna. Resultatet av valet kommer att sätta mycket stark prägel på det politiska arbetet, även om siffrorna anger 175 mandat för de doktrinära partierna — socialdemokrater och kommunister — och 175 för de ideologiska — centern, folkpartiet och moderaterna. En sak gläder mig speciellt, och det är att socialdemokraterna äntligen givit upp sitt motstånd mot att sänka pensionsåldern till 65 år. När jag framförde förslaget i första kammarens remissdebatt år 1959 möttes jag av svaret från den dåvarande socialdemokratiske partiledaren att det var en häpnadsväckande optimism jag ådagalade när jag inviterade riksdagen till en sådan miljardrullning. Sedan dess har regeringspartiet slingrat sig undan denna rättvisereform. Många miljarder har använts till olika ändamål under tiden, men någon plats för pensionsålderssänkning till 65 år har det inte funnits förrän nu. Nu kanske man kan hoppas på att också en sådan rättvisereform som en allmän arbetslöshetsförsäkring skall kunna genomföras. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord om de mänskliga rättigheterna som har fått så stor aktualitet. Det gläder mig mycket att det är på det sättet. Den saken har tyvärr inte debatterats mycket tidigare. Det finns anledning att nämna något om bakgrunden till Förenta nationernas deklaration och konventioner om mänskliga rättigheter. När deklarationen hade antagits 1948 — det bör för övrigt observeras att Sovjetunionen icke röstade för denna deklaration utan avstod i voteringen — så började arbetet omedelbart på att upprätta en konvention. Det blev sedermera två stycken, och arbetet pågick fram till december 1966. Det var mycket stor strid i ett avseende, nämligen om man skulle tillåta kontroll på något sätt så att man fick veta om länderna verkligen fullföljde konventionernas bestämmelser om mänskliga rättigheter. Det kan starkt misstänkas att många länder inte efterlever dem. Statsministern läste ett stycke ur den sovjetiska konstitutionen i dag. I den finns många rättigheter inskrivna. Hur mycket följs den egentligen? Det finns anledning att ställa den frågan med tanke på behandlingen av Solzjenitsyn och en rad andra förhållanden som vi har fått kännedom om. De nordiska länderna arbetade intensivt liksom Storbritannien, någon av de afrikanska staterna och några länder till på att skapa en möjlighet för enskilda medborgare att göra framställningar till en internationell kommission för att eventuellt få rättelse när en regim förgrep sig på de mänskliga rättigheterna. Sovjetunionen och de övriga socialistiska länderna motarbetade på allt sätt en sådan bestämmelse, och sent en natt vid voteringen förlorade vi med 41 röster mot 39. I de båda konventionerna intogs inte någonting om kontroll. Det blev emellertid en viss kompromiss på så sätt att det upprättades ett fakultativt protokoll, som länderna kan underteckna och som ger möjlighet för s.k. petitioners — enskilda som inger framställningar — att klaga hos en internationell kommission. Jag ber de ärade ledamöterna och andra som detta kommer fram till att observera en sak, när det står någon gång att ett land har ratificerat konventionerna om de mänskliga rättigheterna: Se nogsamt upp om landet i fråga också har ratificerat protokollet, för i annat fall har det antagit konventioner som det finns anledning misstänka att landet inte kommer att följa! Det var den ena av de saker som förekom i det sammanhanget. Den andra var att man hindrade konventionerna genom att föreskriva ett alltför högt antal stater som skulle ansluta sig innan konventionerna är i kraft. Tidigare hade det varit normalt att konventioner för att de skulle träda i kraft skulle ratificeras av tio eller femton länder. Här drev de socialistiska länderna med hjälp av en del andra intensivt den meningen att 35 länder skulle ratificera konventionerna innan dessa trädde i kraft. Det har gjort att dessa konventioner som, om jag inte missminner mig, antogs den 16 december 1966, fortfarande år 1974 inte har trätt i kraft. Det var också en metod att sätta krokben för ikraftträdandet. Det finns länder som talar om att de kämpar för mänskliga rättigheter, och det finns personer inom vårt eget land som nu vill sätta krokben för det slutliga antagandet av grundlagen. De bör tänka på hur befryndade länder bär sig åt när det gäller att ansluta sig till den egentliga konventionen för de mänskliga rättigheterna, dvs. den som är utarbetad av Förenta nationerna. Jag vill avslutningsvis säga att mänskliga rättigheter inte bara skall sättas på papperet. Skall det vara någon mening med mänskliga rättigheter skall de föras ut bland människorna så att de kan bli till nytta för dem.

Fru talman! Sedan herr Bengtson åter — för första gången i år — har berättat för oss att han varit engagerad i FN tänkte jag tala något om svenska förhållanden. Många gånger har de officiella målen för den ekonomiska politik som regeringen och de borgerliga partierna står bakom upprepats. Vi återfinner dem i finansplan efter finansplan och i nästan varje omfattande politisk deklaration från regeringen. Tar man del av läroböcker om den ekonomiska politiken upprepas även där dessa officiella målsättningar. Dessa målsättningar, säger man, är full sysselsättning, hög tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning, regional balans, stabil prisnivå och balans i utrikesbetalningarna. Självfallet är det bara bra att man redovisar bestämda målsättningar. Vad man däremot kan konstatera är att verkligheten under de senaste åren alltmer avlägsnat sig från målsättningarna, i synnerhet om vi ser dem i sin helhet. I årets finansplan upprepas dessa högstämda målsättningar än en gång. Huvudmålet för den ekonomiska politiken ligger fast, säger finansministern på s. 2 i finansplanen. Det är ju tryggt att veta att något ligger fast. Men 33 sidor senare i samma finansplan talar finansministern om att ”överväganden om finanspolitikens inriktning måste anstå tills de allmänekonomiska utvecklingslinjerna för i första hand 1974 kan skönjas”. När man läser detta frågar man sig: Hur är det nu? Ligger målen för inriktningen fast eller gör de det inte? Man kan naturligtvis som svar på denna fråga påstå att visst ligger målen fast, men förutsättningarna för hur vi skall nå målen har blivit ändrade. Målsättningarna blir emellertid då endast allmänna proklamationer. Vad som bestämmer deras uppfyllande blir då inte en bestämd inriktning av den ekonomiska politiken utan de förutsättningar som ligger till grund för denna politik. Och det är det kapitalistiska sam hällssystemet. Denna sanning får ytterligare klarhet genom årets finansplan där man vägrar att ge den ekonomiska politiken en bestämd inriktning och endast väljer att vänta och se vilken utveckling som den kapitalistiska ekonomin får. Den utvecklingen bestäms i direktionsrummen, av bolagsstyrelserna och av börsspekulanterna och inte av regeringen. Sådan är den ekonomiska politik som regeringen och de borgerliga partierna förespråkar: Kapitalet får bestämma utvecklingen, den statliga politiken lunkar efter och försöker att olja systemet så långt det nu går. Följderna av samtliga av kapitalet fattade beslut, som ofta står i ett visst motsatsförhållande till varandra, kan aldrig säkert förutses. Detta system utvecklar sig inte efter någon uppgjord målsättning. Varje kapitalistiskt företag har självfallet sina målsättningar, för sin egen verksamhet. Det centrala är att ge så stora och så säkra profiter som möjligt åt ägarna till de olika företagen. Men dessa olika företag står ju mot varandra. De konkurrerar om marknader och kunder. De försöker komma före med tekniska nyheter och hindra konkurrenterna från att få reda på produktionsförbättringar. Ekonomin, som är allas angelägenhet och som är själva grundvalen och förutsättningen för folkets försörjning, avgörs i stort sett av kapitalet, av bolagsledningarna och av aktieägarna, som om detta vore deras privata angelägenhet, och ändå berör det hela svenska folket. Resultatet av varje företags verksamhet, som ju är genomsyrad av målsättningen att ge ägarna så stora vinster som möjligt, blir i många fall inte det avsedda. Många konkurreras ut, branscher sackar efter, utvecklingen kännetecknas av ojämnhet, ryckighet, obalans, återkommande kriser samt långsiktiga tendenser mot ökad kapitalkoncentration och därtill utslagning av arbetskraften. Att söka lappa samman detta system lyckas man inte med, hur välformulerade mål man än sätter upp. Genom kapitalismen kan inte dessa mål uppnås, och det hjälper föga hur en kapitalismen underordnad ekonomisk politik ser ut. Vad som i stället krävs är en ekonomisk politik som riktar sig mot detta systems funktionssätt — som minskar profitstyrningens roll av ekonomin och börjar skapa planmässighet och underlättar den definitiva omvandlingen av ekonomin till en socialistisk planhushållning. Detta betyder i det aktuella läget att rädslan att föra en bestämd ekonomisk politik på grund av att man är osäker i bedömningen av den närmaste konjunkturutvecklingen måste vändas. I stället måste ökade statliga ingrepp göras för styrning och kontroll. Dessa åtgärder får inte ha som syfte att stärka kapitalismen, utan att öka de arbetandes inflytande och minska kapitalets makt. Detta anknyter till den debatt om demokratin som man tidigare i dag försökt föra. Vi kommunister skiljer oss ifrån dem som försvarar detta samhällssystem i synen på demokratin just däri att vi slåss för att folkflertalet skall ha kontrollen över hela samhällslivet, där produktionen är själva pulsådern. Vi är för rösträtt, vi är för yttrandefrihet, vi är för organisations-, mötes-, demonstrationsoch religionsfrihet. Vi är för dessa medborgerliga rättigheter, vi är beredda att gå till kamp för dem och vi strider för dem. Men vi är också för att de arbetande skall ha makten över sina arbetsplatser. Vi är också för att folkflertalet och dess valda representanter skall bestämma hela den ekonomiska utvecklingen, bestämma över produktion och sysselsättning, över investeringar och över lokaliseringen. Men här säger de som försvarar detta ekonomiska samhällssystem nej. De vill inte ge folkflertalet den makten. De vill att makten över produktionen — samhällslivets pulsåder — skall innehas av ett fåtal, ett fåtal personer, som inte är utsedda som folkets representanter utan som intagit sin ställning genom sitt ägande och genom sina privata rikedomar. Däri skiljer vi oss från kapitalismens partier. Vi anser att folket skall ha samhällsmakten direkt och genom valda representanter. Vi anser inte att kapitalägarna genom sina stinna plånböcker skall vara berättigade till makt över grundvalarna för nationens liv — dess ekonomi — och därmed ha den grundläggande samhällsmakten. Men kraven på planhushållning och på en mera medveten ekonomisk politik, som syftar till att bereda vägen för en socialistisk samhällsomvandling, är inte bara grundade på en demokratisk inställning i uppfattningen att det arbetande folket skall ha hela samhällsmakten. De är också grundade på omtanke om den ekonomiska utvecklingen. De är ett uttryck för vad som är ekonomiskt rationellt. Rovdriften i Sverige avslöjas mer för varje dag. Produktionen borde vara till för människorna för att ge dem ett bättre liv. Men vi ser alla hur allt fler slås ut ur produktionen, hur människor blir utslitna i förtid, hur stress och jäkt blir allt värre på arbetsplatserna. Produktionen skulle vara till för människorna, för de arbetande, men under kapitalets makt är de arbetande till för produktionen, är de arbetandes uppgift att skapa profiter åt dem som äger kapitalet. Arbetare som inte helt uppfyller dessa villkor får gå, får lämna sin arbetsplats. Vi ser rovdriften avslöjas också i den förvärrade miljökrisen. Den avslöjas alltmer i den s.k. energikrisen, där huvudproblemet — som C.-H. Hermansson sagt tidigare i dag — inte är produktionen av energi utan den slösaktiga konsumtionen. Denna slösaktighet har sin grund i profithushållningens avsaknad av planmässighet och av övergripande samhälleliga hänsyn. Men den ekonomiska kritik som bedrivs i Sverige är inte inriktad på att bryta denna kapitalets maktställning utan i stället på att förstärka den. Ett avgörande inslag i politiken är att försöka ”stimulera” kapitalets aktivitet. Detta söker man göra främst genom gåvor och subventioner. Ändå ger ju dessa bidrag till det privata näringslivet inte fler jobb eller har i varje fall en väldigt underordnad verkan när det gäller att skapa fler arbeten. En av arbetslöshetens orsaker under kapitalismen är att de som äger kapitalet upplever sin marknad som för trång: De får inte sälja sina varor i tillräcklig mängd. Att det ges gåvor från statskassan ökar ju bara — som en bieffekt — deras marknad, deras utrymme för försäljning. En annan av arbetslöshetens orsaker är koncentrationen av kapital. Gåvor till kapitalet motverkar ju knappast denna process. Riksdagsbesluten om gåvor och direkta bidrag till kapitalägarna har varit många under åren, framför allt under senare tid. Det är också typiskt för den ekonomiska politiken i Sverige att riksdagens första egentliga arbetsplenum detta år, som kommer att genomföras onsdagen den 6 februari — alltså nästa vecka — kommer att behandla just frågan om ytterligare bidrag till kapitalägarna här i landet. Detta kommer tydligen att bli den nyvalda riksdagens första beslut. Man kan fråga sig om beslutet skall ange tonen i fortsättningen, så att signaturmelodin för den kommande riksdagen blir gåvor, bidrag och subventioner åt företagen i Sverige. Det hastade tydligen att få fram proposition nr 7 om ytterligare bidrag och få ett riksdagsbeslut så snabbt som möjligt. Propositionen behandlades vid inrikesutskottets första sammanträde, under gårdagen. Den skrivning som de övriga partierna i utskottet kommer att enas om att förelägga riksdagen vet man inget om i dag. Det skulle dock förvåna mig storligen, om inte en samskrivning kommer att ske, om man inte återigen skall kunna tala om de fyra borgerliga partierna när det gäller gåvor till storfinansen. Metoden med utbildningsbidrag som ett direkt produktionsstöd har regeringen tidigare gått med på. Varför skulle det då vara så omöjligt att biträda de borgerliga motionernas krav även i det fall det nu är fråga om genom en samskrivning? Denna nya gåva motiverar regeringen med försörjningsläget i fråga om energi, vilket kan orsaka driftinskränkningar. Bidraget skall enligt regeringen utgå om påtaglig risk föreligger för permittering eller avskedande av arbetare. Stödet skall kunna beviljas alla företag i alla näringsgrenar utom statlig och kommunal förvaltning, alltså även som en direkt gåva till oljebolagen och till storföretag som Volvo. AMS har redan på ett tidigt stadium haft förhandlingar i denna fråga med företrädare för oljehandeln. Bidraget skall få formen av ett s.k. utbildningsbidrag på 10 kronor per timme och anställd, betalat över budgeten av skattebetalarnas pengar. Vi har alltså nått dithän i Sverige att vid sidan om alla övriga gåvor och subventioner som ges åt kapitalägarna skall skattebetalarna även betala en viss del av sina egna löner över skattsedeln.

Jo, enligt regeringens uppfattning är det ytterligare bidrag till kapitalägarna, främst monopolbolagen, som skattebetalarna skall svara för. Gåvor och bidrag — man skulle i det här sammanhanget t.o.m. kunna tala om mutor — till storbolagen, det är enligt regeringen anpassningsbara åtgärder som situationen i dag kräver. De multinationella oljebolagens jakt efter högsta möjliga vinst och Sveriges beroende av dessa internationella bolag är den direkta orsaken till denna s.k. energikris. Följden blir bl.a. att oljebolagen inte längre har användning för sin personal; detta kan leda till permittering.

Dessa rika multinationella bolag kan bära sina utbildningskostnader själva — deras jättevinster ger möjligheter till detta. För övrigt bör oljehandeln nationaliseras — inte subventioneras, som regeringen föreslår. Att ge av skattebetalarnas pengar till dessa oljebolag är väl ändå rätt magstarkt, i synnerhet som dessa bolag är nog cyniska att inte alls betala skatt i Sverige. Inte kan dessa bolag vara värda gåvor, tagna direkt från skattebetalarna i landet! Fru talman! Jag skulle vilja anföra ytterligare exempel, och det är Volvo, ett av landets storföretag, som även kan bli föremål för denna storslagna givmildhet. Volvo är bl.a. känt för sina stora vinster. Företaget tog på ett tidigt stadium den s.k. energikrisen till intäkt för att införa fyradagarsvecka, trots att det egentligen inte fanns någon anledning alls för Volvo att göra detta från produktionsmässiga synpunkter. Däremot spelade den pågående avtalsrörelsen en väsentlig roll i detta sammanhang. Det gällde att skapa den från storfinansens synpunkt bästa förhandlingssituationen i den pågående avtalsrörelsen och skrämma metallarbetarna från kamp för ett bättre avtal. Nu är avtalsuppgörelsen klar och Volvo kan meddela ytterligare stora vinster. Även detta bolag skall bli föremål för regeringens givmildhet enligt förslagen i propositionen 7, alltså få 10 kronor per timme och arbetare. Intressant i detta sammanhang är också att regeringen för första gången nu erkänner att den s.k. lokaliseringsutbildningen är ett direkt produktionsstöd till kapitalägarna. Den uppfattningen har vi tidigare hävdat, men regeringen har aldrig velat erkänna att det är på detta sätt. I propositionen 7 erkänner man det. Samma sak gäller för övrigt de 5 kronor per arbetstimme och arbetare som går till företag som anställer skolungdomar. Dessa ungdomar får arbeta som övriga arbetare direkt i produktionen. Även denna gåva är alltså ett direkt produktionsstöd. Fru talman! De kraftigt höjda bensinpriserna, som är en följd av Sveriges beroende av de multinationella oljebolagen, kommer att drabba främst de människor som bor i glesbygderna och framför allt i Norrland. Där är bilen ett redskap som absolut måste till för att befolkningen skall komma från och till sitt arbete; många gånger är det stora avstånd som skall klaras, och kollektiva transportmedel står inte till buds. I regeringsdeklarationen sägs ingenting om någon kompensation till denna befolkning i glesbygderna och i Norrland för dessa stora extrakostnader som kommer att bli en följd av det kraftigt höjda bensinpriset. De fördyrade transporterna kommer även att drabba främst Norrlandsbefolkningen och måste med i bilden. Kristillstånd inom ett ekonomiskt samhällssystem som det som är rådande i Sverige drabbar alltid och främst de ekonomiskt sämst ställda. Framför allt är arbetslösheten ett gissel. Sysselsättningen är den stora frågan för landet i dag. Fortfarande har regeringen ingen utarbetad plan över vare sig omedelbara eller långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. Det visade sig i höstas, då inrikesministern besvarade en interpellation som jag framställt i detta ämne. I statsverkspropositionen till årets riksdag finns inte heller någon plan härför medtagen. Regeringen kan föreslå och genomföra hur många gåvor och bidrag som helst till kapitalägarna — den kommer ändå inte att på denna väg klara sysselsättningen. För att minska arbetslösheten krävs det en ekonomisk politik i enlighet med vad som föreslagits i vänsterpartiet kommunisternas motioner. Det är nödvändigt att ett sysselsättningspolitiskt program utarbetas. Stommen i ett sådant måste vara skapande av statligt ägda industrier. Inte minst gäller detta av arbetslösheten så svårt drabbade områden som t.ex. Västernorrland — mitt hemlän. Där visar situationen med all tydlighet nödvändigheten av en utarbetad plan med långsiktiga åtgärder. Där krävs skapande av statliga industrier. Situationen i Västernorrland understryker behovet av att införa regionalpolitisk kontroll av alla företagsetableringar, dvs. etableringskontroll. Slutligen, fru talman! Det är en medvetet inriktad politik syftande till ökad samhällelig styrning och kontroll över näringslivets utveckling som inte bara nuläget utan framtiden med allt större skärpa fordrar. Att möta den nuvarande krisen med handlingsförlamning genom att skylla på hur osäker man är om bedömningarna, det är ändå en kapitulation för kapitalet. Man kan naturligtvis — som herr Palme tidigare gjorde — jämföra det med en fjällvandring i dimma. Jag skulle vilja ta en annan liknelse som också har med dimma att göra. Det är som att starta en båttur i dimma och som farkost välja ett gamla tiders segelfartyg, som dessutom saknar roder. Regeringens representanter har ju sagt att man saknar styrmedel, saknar roder för sin politik. Men det är också att avstå från ett modernt skepp med starka motorer, radarsystem och ekolod. Det är med andra ord att välja en borgerlig politik och avstå från socialistisk politik.

Fru talman! Från borgerligt håll får vi ofta höra att vi utarmar de svenska företagen genom hårda pålagor i form av arbetsgivaravgift m.m. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi nu hört att företagen får gåvor — ja, rent av mutor. Det ligger väl ungefär lika stora överdrifter i båda påståendena. Att det sätts in ett utbildningsstöd som skall hindra permitteringar i ett krisläge — eller i varje fall i ett bekymmersamt läge — skall sannerligen inte ses som gåvor till företagen. Herr Lorentzon misstror tydligen också de fackliga organisationerna som har att godkänna denna utbildning, vilken även är en temporär åtgärd. De fackliga företrädarna skall dessutom utöva tillsyn över att utbildningen genomförs enligt de kursplaner som föreligger. Jag tycker det är magstarkt av herr Lorentzon att tala om gåvor och mutor i det sammanhanget. Vidare tror jag att de anställda, som riskerar fyradagarsvecka eller permission, har större förståelse för de 10 kronor det här rör sig om än vad herr Lorentzon och vänsterpartiet kommunisterna tycks ha. Det var väl inte heller utan att man drog en del slutsatser, när herr Lorentzon tog liknelsen om gamla fartyg utan roder, men den saken skall jag inte kommentera ytterligare. Naturligtvis finns det en rad frågor som det kunde vara av intresse att ta upp i en allmänpolitisk debatt inför ett nytt arbetsår i riksdagen. Jag har valt att försöka ge till känna några meningar om jämställdheten mellan män och kvinnor, och då kommer jag inte ifrån att något beröra de familjepolitiska frågorna, skatterna och vissa arbetsmarknadspolitiska frågor. Låt mig först slå fast att det är svårt att sätta in konjunkturstimulerande åtgärder för att skapa ett ökat konsumtionsutrymme och bättre sysselsättning och samtidigt se till att åtgärderna stämmer med de målsättningar man har rent allmänt i olika frågor. Vad man än väljer, generella åtgärder eller selektiva inslag, får man emellertid enligt min mening inte glömma de fördelningspolitiska effekterna och inte heller att målet måste vara en fortsatt utjämning olika grupper emellan. Och från den synpunkten är det inte tillfredsställande att vi år efter år tvingas vidta extraordinära åtgärder i form av paketlösningar, även om — och det vill jag understryka — åtgärderna naturligtvis är nödvändiga. Personligen tycker jag också att de förslag som regeringen nu har lagt fram samt de förslag som lades fram i höstas har många fördelar. De tillgodoser i stor utsträckning de jämlikhetsoch de jämställdhetskrav som jag vill hävda, samtidigt som de tillgodoser de inkomstsvaga gruppernas intressen. För de många barnfamiljerna i låginkomstlägena och andra lågavlönade samt för pensionärer måste det naturligtvis vara bättre med en prissänkning på baslivsmedel, dvs. sådana livsmedel som man är beroende av varje dag, än att företa en sänkning av momsen, som ju skulle innebära att också lyxkonsumtion av olika slag subventioneras. En höjning av barnbidragen innebär ju att barnfamiljerna får ökade möjligheter att köpa de varor som de så väl behöver. Men en höjning av de bidragen — och de har ju höjts ett par gånger på kort tid — innebär samtidigt att också de grupper som redan konsumerar ungefär allt som de kan konsumera får med av kakan. Och dessutom är det dyrt att höja barnbidragen. Det är klart att man hellre skulle sett att dessa pengar i ännu högre grad styrts över till de inkomstsvagaste barnfamiljerna. Detta skulle kunna ske genom en höjning av de statliga bostadstilläggens grundbelopp. Men jag erkänner att det är ett trubbigt instrument att använda som konjunkturpolitiskt medel. Det är naturligtvis enklare att ge alla familjer ett extra påslag på barnbidragen. Jag vill bara understryka vikten av att vi hållit kvar vår målsättning att ge riktat familjestöd. Det kanske kommer förslag i den riktningen — det är i varje fall min förhoppning — när det bostadspolitiska paketet framläggs senare under året. När det gäller jämställdhetsfrågorna är det naturligtvis glädjande att regeringen i statsverkspropositionen framlagt förslag om ytterligare åtgärder för att ge kvinnorna större möjligheter att träda ut på arbetsmarknaden. Man föreslår bl.a. ökade förmedlingsinsatser, särskilda utbildningsbidrag och försöksverksamhet med kvotering vid lokaliseringsföretag. Kvinnorna har i allt större utsträckning fortsatt att gå ut på arbetsmarknaden. Många har fått jobb; vi har haft en kraftig ökning av antalet förvärvsarbetande kvinnor även under de senaste åren. Men det finns fortfarande ett stort antal kvinnor som tillhör den potentiella arbetskraften, och i den senaste arbetslöshetsräkningen visade det sig ju att antalet arbetslösa kvinnor ökat med 4 200 till 32 000. Jag vill också understryka att även om vi i vårt land har en hög sysselsättning totalt sett — det finns för närvarande ca 3,9 miljoner personer i arbetskraften — så har alltför många eller inte mindre än 1,7 miljoner personer endast deltidsjobb. En mycket stor andel av dessa är just kvinnor, och många av dem skulle vilja ha heltidsjobb om de bara kunde få det. Andra åter kan inte ta heltidsjobb i brist på barntillsyn. Från jämställdhetssynpunkt är det av utomordentligt värde att alla som vill ha ett eget förvärvsarbete också kan få det — det är en självklarhet. Det gäller naturligtvis framför allt att se till att nya sysselsättningstillfällen skapas, både inom industrin och inom den offentliga sektorn. Jag skall nu inte närmare gå in på detta; det är många som talat sysselsättning tidigare här i dag. Men jag vill understryka att hur det än går med sysselsättningen framöver bör kvinnorna ha rätt till jobb på lika villkor som männen. Det gäller att ta bort kvarvarande hinder och få en fortsatt ökad tillströmning av kvinnor till arbetsmarknaden. Inte minst tänker jag på de obotfärdigas förhinder som fortfarande förekommer. Det är inte rimligt att vissa industrier skall kunna vägra att ta emot kvinnlig arbetskraft på grund av ovilja, slentriantänkande, dåligt disponerade hygienutrymmen, överenskommelser mellan företagen osv. Den försöksverksamhet med kvotering som nu skall starta är därför befogad och ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte att sätta in speciella regler för företag som tar lokaliseringsstöd i anspråk. Man måste enligt min uppfattning gå längre. Det är därför som 16 socialdemokrater i en motion har hemställt att även ianspråktagande av investeringsfondsmedel för driftutbyggnad skall vidhäftas sådana regler. Genom detta skapas likvärdiga möjligheter att få sysselsättning inom olika branscher för män och kvinnor i hela landet. Men det finns också andra hinder för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Barntillsynsavgifterna är enligt många unga familjers uppfattning så pass höga att de hindrar att båda jobbar. I 99 fall av 100 är det då kvinnan som får stanna hemma. Det hävdas ibland i debatten att en reform i enlighet med familjepolitiska kommitténs förslag — en låg enhetstaxa — framför allt skulle gynna högavlönade. Detta är en sanning med modifikation. Två industriarbetande makar som båda jobbar heltid och betalar för heltidstillsyn har i dag avgifter som ligger mellan 20 och 24 kronor per dag, om de har ett barn — och då tillhör båda de lågavlönade! Med en övergång till enhetstaxa skulle de tjäna upp till 10 kronor per dag eller 200 kronor per månad, och det skulle inte bli en så dålig konsumtionsstimulans, om en sådan reform hade gått att genomföra från det årsskifte vi nyss passerat. Enligt nya beräkningar skulle en kompensation till kommunerna för att genomföra enhetstaxan gå på ca 24 miljoner kronor för staten. Jag anser att detta vore väl använda pengar för att genomföra en sådan reform. Å andra sidan skulle kommunerna mycket väl kunna ta initiativ och själva genomföra en reform med hjälp av de kraftiga påslag som redan skett i fråga om driftbidragen till daghemmen. Klarar vi enhetstaxan i Borås kommun, borde man kunna klara den även i andra kommuner i landet. Det är i alla fall en för jämställdheten mellan kvinnor och män mycket väsentlig fråga. Om en kvinna gift med en man, som har en relativt hyfsad inkomst, vill ta ett ganska ordinärt jobb, kan det inte vara rimligt att en barntillsynsavgift på 30 kronor per dag och däröver skall avhålla henne från att ta detta arbete. Jag hoppas att de som nu motarbetar ett genomförande av enhetstaxan har klart för sig att ett mindre tillskott till en inkomst kan medföra marginaleffekter, som kan uppgå till, ja, överstiga 100 procent av tillskottet på grund av den avgiftshöjning som blir en följd av den differentierade taxan. Det är alltså minst lika viktigt för de familjer det här är fråga om — förvärvsarbetande med barn — att få en rimligare barntillsynstaxa som att få en skattesänkning, inte minst från jämställdhetssynpunkt. Jag skall nämna ytterligare ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Fortfarande har vi en skattereduktion på 1 800 kronor som ett inslag i en för övrigt individuell beskattning. Detta kostar statskassan 1,3 miljarder kronor per år. Av dessa pengar tillfaller 450 miljoner kronor familjer utan barn. 390 miljoner tillfaller familjer med inkomster på 50 000 kronor om året och mer. Det är alltså en väsentlig del som kommer på familjer med höga inkomster, varav många är barnlösa. Familjer med höga inkomster behöver väl knappast den subvention som ligger i 1 800-kronorsavdraget, och det bör vara rimligt att man i stället lägger pengarna på en utbyggnad av barntillsynen, På sikt bör vi ta bort denna rest från sambeskattningens dagar och i stället kompensera de grupper som behöver kompenseras. Det är enligt min mening tid att man på allvar tar itu med denna fråga. Man kan lämpligen börja med de högsta inkomstgrupperna. Från socialdemokratiskt håll har vi arbetat med att försöka få till stånd jämställdhet mellan män och kvinnor. Inte minst har de insatser som gjorts under de senaste åren haft effekt. Mycket återstår dock att göra innan man bryter slentriantänkandet och traditioner. Vad gör nu de borgerliga partierna i det här sammanhanget? Som vanligt kommer de med motioner om vårdbidrag, skatteavdrag, fler deltidsplatser m.m., som skulle konservera den situation vi redan Nr 15 befinner oss i. Men man kommer knappast med några uppslag som skulle Onsdagen den påskynda utvecklingen mot ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. 30 januari 1974 Moderaternas fördomsfullhet på detta område tycks sannerligen ha ökat med åren. Det är därför viktigare än någonsin att vi inom socialdemokratin håller kursen klar och fortsätter att energiskt påverka utvecklingen i rätt riktning.

Fru talman! Fru Hörnlund kunde i sitt anförande inte alls motbevisa det faktum att den privata företagsamheten i vårt land får motta gåvor i olika former, subventioner och bidrag. Det var en kommentar till proposition nr 7 som gjorde att fru Hörnlund menade att jag skulle misstro de fackliga företrädarna på arbetsplatserna. Nej, det gör jag inte alls, Dessa kan göra varken från eller till när det gäller de extra tio kronor per timme och arbetare som företagen får i ren gåva. Pengarna skall användas till utbildning av de anställda. Så enkelt är det med det. Regeringen har tidigare inte velat erkänna att detta lokaliseringsutbildningsbidrag är ett direkt produktionsbidrag, men nu gör man det i proposition nr 7 även om man inte säger det rent ut. Av AMS:s petita verkade det som om pengarna skulle kunna användas för produktionen, även om regeringen inte gick så långt. Enligt AMS:s rekommendationer skulle dessa pengar till och med kunna användas för att utbilda invandrare i svenska, trots att vi i riksdagen tidigare har fattat ett beslut om den frågan. Regeringen ansåg AMS:s förslag vara väl magstarkt och tog inte med det i propositionen. AMS ville att företagen skulle få ytterligare fem kronor, dvs. utöver de tidigare tio kronorna. Inte heller det gick regeringen med på. Så långt kan man alltså gå i sina rekommendationer. I borgerliga motioner krävs också att regeringen i sin proposition skall ta med de bidrag som AMS har rekommenderat. Det skall bli intressant att se om det i inrikesutskottet blir en samskrivning eller inte. Fru Hörnlund sade ingenting om de bolag som skulle kunna komma i åtnjutande av dessa bidrag eller gåvor. Det kan kanske kännas litet märkvärdigt och underligt att vara med och besluta om att ge sådana här bidrag till de multinationella företagen, vilka har orsakat så stora skador i detta land. Dessa företag betalar cyniskt nog inte ens skatt i detta land, men gåvor och bidrag skall de ha.
Fru talman! Herr Lorentzon kom med ganska fantasifulla påståenden om företagen, och jag finner ingen anledning att närmare kommentera dessa. Jag kan inte förstå varför herr Lorentzon klagar på invandrarutbildningen i det här sammanhanget. Frågan tas ju, som herr Lorentzon själv sade, inte upp i propositionen och då finns det heller ingen anledning att beröra den nu. Jag vidhåller min uppfattning att herr Lorentzon har dåligt förtroende för de fackliga företrädarna. De skall faktiskt vara med om att godkänna 127 att denna utbildning kommer till stånd. Ett riksdagsbeslut i enlighet med regeringens förslag innebär också att de skall ha tillsyn över denna verksamhet.
Fru talman! Det ändrar ingenting i sak, fru Hörnlund. Frågan gäller de tio kronorna till företagen per arbetare och timme. Om en facklig representant är med om att fatta beslut beträffande utbildningen förändrar ingenting i sak. Det är denna gåva vi skall besluta om. Utbildningsfrågan är av underordnad betydelse i sammanhanget.
Fru talman! Länsarbetsnämnden och de fackliga företrädarna har möjligheter att själva vara med och bestämma om denna utbildning skall komma till stånd eller om den över huvud taget skall godkännas. Deras inflytande påverkar alltså denna fråga.